Herr talman!

Jag vill helt enkelt säga att den här jakten på de militära befattningshavarna, på dem som har militära eller civilmilitära sysselsättningar, är i högsta grad opassande. Jag kan inte förstå varför man ständigt skall utslunga dessa personliga angrepp på den här gruppen av människor som består av statstjänstemän som så många andra. Om vi nu tycker att det är en felaktig verksamhet som bedrivs i skolan eller i den sociala vården, inte kastar vi oss över dess befattningshavare med den frenesi som fru Ryding nyss gav uttryck för. Jag vill sedan med några ord beröra den reservation som herr Petersson i Gäddvik och jag har anfört i fråga om S 1 och P1 — omflyttningen - respektive nedläggandet. De principiella kommentarer jag vill göra kan också vara en anledning för herr Gustafsson i Uddevalla att komma tillbaka. Han hade ju i brist på tid inte möjlighet, tyckte han, att kommentera de tidigare inläggen i detta ärende. De principiella funderingar jag har är följande: 1. När det gäller användandet av militära förband som ett regionalpolitiskt instrument är vi moderater inte ensamma om att ifrågasätta den metoden. Försvarets rationaliseringsinstitut, som i sådana här sammanhang är förhållandevis neutralt, har t.ex. uttalat att det är olämpligt att använda militära förband som lokaliseringsobjekt. 2. Användandet av militära förband som sådana objekt är en mycket dålig injektion för att skapa en framtid för en bygd eller för en ort. Det blir ju bara en engångsinvestering — bara en injektion. Det blir ingen utveckling av verksamheten, det blir inga flera jobb. Man kan i alla fall hoppas att en industri eller annan verksamhet som förläggs genom lokaliseringspolitiska beslut skall ge utveckling och fler jobb. 3. Det är mycket stora investeringskostnader när man flyttar runt militära förband. Kostnaderna är som regel avsevärt större per anställd än 4. Vi skall också komma ihåg — vilket många glömmer — att när man flyttar runt förband och människor utan att det egentligen finns några försvarspolitiska motiveringar, gröper man på lång sikt ur försvarsviljan, i varje fall hos de hundratals människor som är engagerade på det aktuella militära förbandet. Jag är övertygad om att försvarsviljan och förtroendet för politikerna sjunker — jag har många exempel på det — när man spelar Monopol med de militära förbanden. Jag läste i dag igenom propositionen 1973:135, som behandlats i riksdagen för inte så länge sedan. Där lade man de första korten på bordet i fråga om förflyttningarna av förband — bl.a. av S 1 och P 1. Det gjordes sålunda en sammanfattning av vad försvarets fredsorganisationsutredning hade föreslagit. Detta är en ganska fantastisk läsning som ger en bild av 1960-talets elefantiasis som vi har mött så mycket av. Förbanden skall bli färre och större. Orden ”rationalisering” och ”strukturrationalisering” återkommer = ständigt. Man «säger på ett ställe: ”Utredningen bedömer att en rationell utbildningsorganisation inom pansartrupperna kräver att minst tre pansarregementen utgår eller ges annan utbildningsinriktning. Pansarutbildningen vid Göta livgarde och Södermanlands regemente bör efterhand upphöra och av krigsorganisatoriska skäl ersättas med infanteriutbildning.” Man leker alltså med ordet rationalisering så att man till slut inte vet riktigt vad det innebär. Man påstår att man rationaliserar pansarutbildningen genom att man gör om ett pansarförband till ett infanteriförband. Det är onekligen en ganska orimlig slutledning. Utredningen uttalar också, enligt sammanfattningen i propositionen 1973:135, att omlokaliseringen av förband bör göras endast när man därigenom kan nå stora rationella vinster eller en rationell utbyggnad av samhället. Trots detta går man, som vi hört tidigare under debatten, vidare och genomför dessa omflyttningar respektive detta borttagande av förband. Utredningen säger vidare att med hänsyn till bl.a. konsekvenserna för personal måste övergången till en ny och rationell utbildningsorganisation ske under en lång period. Trots detta har man traskat på så raskt man kan i ullstrumporna, t.o.m. så raskt i höstas att man inte riktigt tog reda på vilka förutsättningar som fanns att lägga § 1 i Enköping. Ja, det är läget. När vi då ser på just de förband det gäller är det inte särskilt svårt att göra historieskrivningen. Först kommer man överens om att ”rusta bort” ett antal pansarförband ur krigsorganisationen. Därefter fattar man beslut om att skrota ner P1, trots att det finns en hel del skäl emot detta. Därefter frågar man sig: Vad skall vi nu hitta på för ersättning i Enköping, när vi tar bort P 1? Och man svarar: Ja, vi rycker tag i S 1. I efterhand kommer det så fram konstlade motiv för att just placera § 1 i Enköping. Det här är ingenting som jag hittar på. Ser man efter i försvarsutskottets betänkande nr 26 från år 1973 finner man att på s. 11 längst ner står det: ”En nedläggning av P1 utan motsvarande ersättning av annat fredsförband leder till allvarliga sysselsättningsoch kommunalekonomiska problem i Enköping. För att undanröja denna effekt bör Enköping få ett annat förband. P 1:s etablissement är väl avpassade för den utbildning S 1 bedriver. Det regionalekonomiska valet mellan förbandsindragning i Enköping eller i Uppsala pekar entydigt mot att en flyttning av §S I till Enköping är motiverad.” Detta understryker det jag nyss sade. Man angav alltså inte som en utgångspunkt att S 1 bör flytta från Uppsala, utan man tog det som en dålig lösning för att ge Enköping något annat. Det är väl att beklaga att man hamnade i den situationen. Herr talman! Jag skulle bara vilja avsluta med att säga att jag tycker att det åtminstone finns fyra krav som man borde ha framför ögonen när man går förslag om förbandsförändringar till mötes: 1. Grundlighet och saklighet i största allmänhet. Därvidlag vet vi att televerkets radiostation i Enköping skapar en mängd problem, något som visar att man inte strävat efter att följa det motto jag här angivit. 2. Hänsyn till mobiliseringsberedskapen. Vi vet att pansarförband har mycket stora krav på snabbhet. Förmodligen kommer det att dröja längre tid för dessa förband att komma till skott, om vi gör de förbandsförändringar för pansartrupperna som föreslås. 3. Beaktande av värnpliktsförhållandena. Herr Petersson i Gäddvik har tidigare varit inne på detta. Vi skall tänka på att de värnpliktiga har visat ett oerhört engagemang i dessa frågor. Det är värnpliktiga i en åldersklass som inte kommer att beröras av besluten men som ändå inser det orimliga i det hela. Herr Gustafsson i Uddevalla säger att det är inte så förfärligt att det blir långa avstånd för de värnpliktiga i Mellansverige, för det är många här nere redan vana vid. Men det finns ju inten anledning att göra det etter värre, så att allt fler gruper får lida av dessa långa avstånd. 4. Hänsyn till personalen på våra militära förband. Vi måste ta större hänsyn till denna personal. Det står någonstans apropå flyttningen av § 1 i propositionen att det är bara 45 kilometer mellan Uppsala och Enköping, och det är ett lagom pendlingsavstånd. Man rycker på axlarna och säger åt dessa människor — det är några hundratal: Åk ni 9 mil om dagen — det är inte mycket att bråka om. Här gäller det ju bara att flytta om pjäserna litet grand i vad som kan kallas Monopolspelet med de militära förbanden i Mellansverige.
Herr talman! Herr Danell kritiserade att militära förband användes som ett, som han uttryckte det, regionalpolitiskt instrument. Inte minst från moderat håll brukar man ofta framhålla att — och i det avseendet har jag samma uppfattning — försvaret skall räknas som en del av samhället.

Att placera ett militärt förband i en bygd, säger herr Danell, är en dålig metod att ge bygden en injektion. Det var synnerligen överraskande för mig, för det är få frågor som upprör människor så kolossalt ute i bygderna som indragningen av ett militärt förband. Det illustreras ju också i dag av att åtskilliga ledamöter på Uppsalabänken har den uppfattningen att man just i Uppsala inte skall dra in det militära förbandet, trots att det föreligger ett behov av att dra in något förband; men de anvisar inte vilket. Anledningen till att respektive ort slår vakt om militärförbanden är givetvis — det har omvittnats här tidigare — att de har betydelse för det ekonomiska livet i bygden. Herr Danell säger att en flyttning drar med sig stora investeringskostnader. Det gör den inte om det är fråga om att flytta in i ett befintligt förbands kaserner och det var det här. Vidare kritiserar herr Danell att man drar in vissa pansarförband. Men det är ju en följd av riksdagsbeslut 1968 och 1972. Slutligen vänder sig herr Danell mot vad utskottet skrev i sitt betänkande nr 26 år 1973. Man bör kanske påpeka att det inte är det betänkandet riksdagen behandlar i dag; det ärendet avgjordes av riksdagen den 13 december förra året.
Herr talman! För det första: Det är klart att de militära enheterna i vissa fall kan bli tvingade att följa med i den flyttningskarusell som så många andra statliga myndigheter pressats in i genom att man har hamnat i en desperat situation i många delar av landet. När regeringen har misslyckats med näringspolitiken och lokaliseringspolitiken har man fått tillgripa de här åtgärderna. För det andra: När jag talade om de förhållandevis mycket dåliga resultaten av att använda lokaliseringen av militära förband som ett regionalpolitiskt instrument stödde jag mig helt enkelt på vad FRI, försvarets rationaliseringsinstitut, har anfört i sitt remissvar beträffande försvarets fredsorganisationsutrednings betänkande i vad gäller dessa frågor. För det tredje: Det kan vara värt att konstatera att det är en sak att dra in ett förband och ställa många människor utan arbete eller flytta många människor, men att det är en annan sak att — vilket jag påstår ger dåligt resultat — flytta ett förband till en annan ort i syfte att skapa regionalpolitiska fördelar. Till sist: Det kan vara nödvändigt att betänka att P I borde vara kvar på sin nuvarande plats, såsom vi föreslår i den moderata reservationen. Vi grundar oss helt enkelt på vad en del militärer anser, och vi menar att det finns ingen anledning att gå på så snabbt med en nedrustning, vilket det ju är fråga om när man tar bort P 1.
Herr talman! Det är inte fråga om någon nedrustning utan det är helt enkelt en nödvändig åtgärd för att försvaret skall kunna bli så effektivt som vi alla önskar inom de kostnadsramar som riksdagen har beslutat. Herr Danell menar att det är en desperat åtgärd att flytta militära förband. Det är det inte, men vi måste dra in vissa förband och då tas regionalpolitiska hänsyn när man väljer ut inom vilka orter minskningar skall ske. Herr Danell åberopar ett yttrande från försvarets rationaliseringsinsti tut. Jag vill inte kritisera det yttrandet, därför att institutet har naturligtvis rätt utifrån de synpunkter det har att bevaka. Som politiker måste man emellertid väga in en rad olika faktorer, bl.a. regionalpolitiska, och då kan bedömningen bli en annan än vad de strikt rationella synpunkterna motiverar.
Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla sade nyss att det är få saker som upprör människorna i en bygd så mycket som förflyttandet eller indragandet av militärt förband. Jag kan tänka mig en sak som upprör dem mycket mer, nämligen när de tvingas från sina hem på grund av att det där skall bli militärt övningseller skjutområde. I propositionen föreslås att I 17 i Uddevalla skall få ett nytt skjutfält för pansarvärnsvapen, det s.k. Sågebackenområdet. Utskottet påstår att en person, alternativt fyra måste flytta. De som bor i området och som torde ha en viss kunskap om antalet säger att det är mellan 10 och 17 personer som måste flytta. Herr talman! Skulle det vara så att de personer som bor i området har fel när de påstår att det är mellan 10 och 17 personer som tvingas från sina hem så bär inte de skulden för denna felbedömning. De har i så fall blivit dåligt upplysta om hur det verkligen ligger till. Jag har inte heller någon anledning att misstro vad den fasta befolkningen säger. När man studerar utskottets betänkande finner man en och annan lucka i den logiska tankegången. Utskottet menar t.ex. att människorna i det aktuella området kan bo kvar därför att de inte skulle bli speciellt störda av vad som kan komma att äga rum där. Tre av dessa människor, vilka är gamla och bor i en fastighet som gränsar alldeles intill riskzonen, har meddelats — jag har fått muntliga upplysningar om det — att de kan bo kvar. Det är ingen fara, och de kan t.o.m. få den stora glädjen att använda den enda vägen in till tätorten. Militären kan ju vara hygglig och skjuta varannan dag så att dessa människor kan använda vägen de övriga dagarna. Det är inte särskilt troligt att gamla människor känner sig trygga om de bor på gränsen till riskområdet och på sådana villkor. Man påstår också att denna verksamhet i ett alternativområde som är föreslaget skulle vara så störande för det rörliga friluftslivet att man rakt inte kan förlägga den dit. Där verksamheten nu bedrivs kan den inte vara kvar därför att det är så nära till bebyggelse, säger man. Men för dessa sakernas tillstånd torde de kommunala myndigheterna och beslutsfattarna inte vara helt oskyldiga. Skjutfältet fanns innan bebyggelsen kom, det är alltså bebyggelsen som har krupit upp utefter skjutfältet. För att undanröja detta misstag eller för att åtminstone camouflera det på något sätt får några människor som bor i en glesbygd litet längre från staden i praktiken betala för detta misstag. Det tycker jag är väldigt trist. För att göra det lättare att förstå vad det handlar om visar jag här en kartbild på TV-skärmen. Den visar området för det föreslagna skjutfältet och området för Bulids skjutfält. Mitt emellan dessa båda områden ligger gården Näset. Vid detta område har I 17 förvärvat och håller på att förvärva mer mark. Enligt utskottet finns det två möjligheter att inom detta område förlägga en pansarvärnsskjutbana. Och det fina med området är att ingen människa behöver tvingas från sitt hem. Jag begär inte att vi i dag skall besluta att skjutfältet skall förläggas till detta område. Vad som förordas i motionen 1790 av herr Carlshamre och mig är att lämpligheten av detta område skall ordentligt utredas. Det är inte gjort. Tror någon att det svenska försvaret blir lidande och försvagat om vi väntar ett år medan vi utreder detta områdes lämplighet innan vi tar ställning till hela frågan. Sedan vill jag fråga Gunnar Gustafsson, som tydligen anser att utskottets förslag är väldigt bra, när det förhåller sig så som fru Ryding redogjorde för, att I 500 av de totalt 22 markägarnas 1 762 hektar enligt förslaget kommer att slukas av detta militära område? Och finns det i så fall någon rimlig chans för människorna där att leva kvar på sina jordbruk, när 1 500 av deras totalt 1 762 hektar försvinner? Jag har väldigt svårt för att tro det. Då säger man kanske: Det går ju an att arrendera. Men mycket av den mark man lever på är skogsmark, och jag är inte övertygad om att det håller att arrendera skogsmark. Det sägs också att det är så och så många markägare som berörs. Men de som är direkt beroende av sin mark och som nu blir av med mellan 50 och 100 procent av den uppgår till omkring 40 bofasta personer — med släktingar, äkta makar och barn som bor på gårdarna. Vi har också gjort en beräkning av hur många som bor i fritidsbebyggelsen inom området. Om man räknar mycket lågt — vi har gjort en försiktigt beräkning, eftersom vi inte har helt klart för oss hur många barn det rör sig om — kommer man fram till att det är minst 46 personer. Dessutom tillkommer det ett antal barn, och vi kan därför vara ganska säkra på att det totala antalet människor i området är drygt 100. Man har sagt att störningarna är obetydliga och att de flesta av dessa människor kan bo kvar, trots att de mister sin mark, men Näsetområdet kan inte utnyttjas ty där blir störningarna för det rörliga friluftslivet alltför stora. Men om störningarna är så stora att de utgör en allvarlig fara kan man ju inte ha skjutfältet i närheten av områden där människor bor. Då tvingas de att flytta som bor på kort avstånd från riskområdet. Vid de provskjutningar som företagits har det också visat sig att bullerstörningarna på sina håll har varit mycket allvarliga. Det rörliga friluftslivet skulle alltså bli våldsamt stört men inte den fasta befolkningen! Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1790, motionen 1798 punkt 2 samt motionen 1805.
Herr talman! Det tvistas här om hur många människor som bor inom det berörda området. Det har uppgivits att där bor 14—17 personer, men jag tror att fru Ryding nämnde ett betydligt större antal. Jag har här en förteckning där varenda person som bor inom området finns upptagen med uppgift om ålder, osv. Jag skall inte trötta kammaren med att läsa upp den, men den finns till påseende. Av dessa människor är det, som jag sade i mitt tidigare anförande och som utskottet påpekar, en som bor mitt i riskområdet och som måste flytta. De övriga bor så, att det med litet god vilja från olika håll finns möjligheter för dem att bo kvar, om de vill det. Jag trodde inte att herr Lindahl skulle gå på ankan i gårdagens Dagens Nyheter om att människorna vid sjöändan bara skulle få använda vägen varannan dag, därför att de militära myndigheterna skulle använda den varannan dag. Det är självklart att det inte kan bli så. Om de skall bo kvar får man väl bygga en ny väg. Det är ingen större märkvärdighet. Herr Lindahl säger att det inte gjorts någon allvarlig utredning beträffande Näsetområdet. Det är fullständigt omöjligt att placera ett skjutfält mitt uppe i ett frekventerat fritidsområde, som i riksplanen betraktas som riksintresse och där det dessutom finns stora kraftledningsstråk. Herr Lindahl säger vidare att det är I 500 hektar som skall användas och frågar om de som bor kvar skall leva på sina jordbruk. Det är omöjligt att diskutera här i kammaren — det är en förhandlingsfråga. Det sägs i propositionen att regeringen kommer att utse en särskild delegation som får ta sig an dessa förhandlingar. Hittills har man lyckats bra på andra områden — man har lyckats komma överens. Slutligen skulle jag vilja ge herr Lindahl rådet att ta kontakt med sina partivänner i Uddevalla kommun i denna fråga.

Herr talman! Vi kan stå här och tvista om hur många personer som berörs. En av fördelarna med Näsetområdet är att ingen person berörs. Därför tycker jag att vi skall ha tid att utreda det alternativet på allvar. Jag tycker att det är väsentligt att vi tar hänsyn till människor. Här finns en fast befolkning som kanske inte skulle behöva lida något intrång alls, om man kan placera skjutfältet i ett område där det inte stör någon. Herr Gustafsson i Uddevalla säger att det är helt omöjligt att placera skjutfältet i Näsetområdet därför att det är ett fritidsområde. Jag har här en karta som tyvärr inte är av sådan kvalitet att det går an att visa den på bildskärmen, men vem som helst kan få komma och titta på den. Det är Uddevallas kommunplan. Där är Näsetområdet utmärkt som militärområde, herr Gustafsson. Ett militärområde borde vara relativt lämpligt för militära aktiviteter, t.ex. en pansarvärnsskjutbana. Den störning en sådan skulle åsamka det rörliga friluftslivet är tydligen enormt stor. Men blir inte störningen minst lika stor för dem som är fast bosatta i området, herr Gustafsson? Varför kan vi inte vänta och utreda Näsetområdets lämplighet? Det är det saken handlar om.
Herr talman! Herr Lindahl menar att man skall utreda frågan om Näsetområdet ytterligare, så att inga människor kommer att beröras av beslutet. Det vittnar om att herr Lindahl inte känner till området — det är litet riskabelt att grunda sina kunskaper enbart på studiet av kartor. Sedan åberopar han Uddevalla kommuns blockplan, där detta område står utsatt som militärt område. Det är riktigt, och vi utgår från att det kommer att användas som ett militärt övningsfält. Militära övningar kan mycket väl äga rum. Men alla ansvariga instanser avstyrker att man där skall anlägga en skjutbana med allt den innebär; det blir fråga om mycket stora riskområden, vilket gör det omöjligt för fritidsfolk och andra att vistas där.
Herr talman! Nu är vi där! Riskerna är så stora att det är omöjligt att använda det här området som militärt övningsfält, säger herr Gustafsson i Uddevalla, och samtidigt använda det för rörligt friluftsliv. Men militären tillämpar den normala femdagarsveckan och skjuter normalt på arbetstid. Detta sker alltså på vardagarna, och då är det rörliga friluftslivet inte ens i närheten av det här området särskilt stort. På helgerna däremot är det rörliga friluftslivet ganska livligt, det håller jag med om. Men då skjuter inte heller militärerna så mycket inom detta område. De fast bosatta människorna, däremot, påverkas av skjutningar hela tiden, och riskerna för dem är väl minst lika stora som för människor i det rörliga friluftslivet. Varför kan vi inte utreda detta ordentligt, herr Gustafsson? Vi har inte sett något om det. Området har helt förbigåtts med tystnad.

Herr talman! Jag tycker att det finns skäl att beklaga att talarlistan har komponerats på ett sådant sätt i det här ärendet att debatten blir totalt ostrukturerad. Mitt inlägg vid den här sena — eller om man så vill tidiga — timmen är föranlett av den del av försvarsutskottets betänkande nr 25 som behandlar förslaget om S 1:s förflyttning från Uppsala till Enköping. Jag skall kortfattat söka tala med utgångspunkt från motionen 1780, som väckts av socialdemokraterna på Uppsalabänken. Av motionen framgår att vi accepterat försvarsministerns föreslagna förändring av fredsorganisationen. Vi har gjort det, enär vi funnit att den på sikt kommer att innebära minskade försvarskostnader. Självfallet måste ett dylikt accepterande av i vissa fall genomgripande förändringar medföra konsekvenser för bygder och enskilda människor — konsekvenser som i många fall drabbar på ett negativt sätt. Det är enligt vår bestämda mening nödvändigt att samhället — och då i första hand staten — på allt vis söker underlätta för berörd personal, värnpliktiga m.fl. att anpassa sig till den nya situation man ställs inför. Flyttning eller nedläggning av ett militärt förband engagerar helt naturligt alltid personal, värnpliktiga och lokal opinion över huvud taget. Så har också i hög grad varit fallet i Uppsala som, om utskottets hemställan bifalles av riksdagen, kommer att drabbas ganska hårt. Det är från vår sida således fråga om ett ställningstagande som ur hemmao pinionens synpunkt kan ifrågasättas. Vi är fullt medvetna om detta. Men vi har sökt göra en övergripande bedömning och placerat in S 1-frågan i en helhetsbild. Det är enligt min mening både vår uppgift och vår skyldighet som riksdagsledamöter. För inte så många år sedan drabbades Uppsala av en regementsomflyttning. Det var år 1957 som dåvarande I 8 ersattes av S 1. Vid de heta lokala debatter som fördes och i den intensiva opinionsbildningen mot denna förändring förekom många historiskt betingade synpunkter. Dylika har lyst med sin frånvaro denna gång. Signalregementets tid i Uppsala blev onekligen kort — alltför kort kan det tyckas! Det må noteras vid detta tillfälle att upplänningarnas gamla exercisplats — Polacksbacken — permanent utnyttjats under mer än två hundra år. Nog om det historiska därmed. Kostnadsbesparingarna i det nu aktuella förslaget — som förutom § 1:s flyttning också innebär att Fo 47/48 omlokaliseras till P 1:s etablissement i Enköping — har däremot stått i debattens centrum. Det har ju också överläggningen här i kväll i någon mån speglat. Förvisso kan det enligt mitt förmenande också resas vissa invändningar mot försvarsdepartementets och utskottets ekonomiska beräkningar, men de är ändock enligt vår mening inte av den karaktären att de kan läggas till grund för ett avslagsyrkande. Vi hade dock uppskattat, om utskottet något mer ingående hade berört dessa spörsmål. Vårt ställningstagande i motionen 1780 innebär att vi accepterat beslutet av 1973 års riksdag om nedläggning av Göta livgarde — P 1 — i Enköping. Som länsrepresentanter gör vi helt naturligt då den bedömningen, att Enköpings arbetsmarknad vid jämförelse med Uppsalas är betydligt mer sårbar. Genom utskottets föreliggande hemställan kommer Enköping att kompenseras. Det är viktigt och nödvändigt, som vi ser det, men det sker — om man så vill uttrycka det — på Uppsalas bekostnad. Jag skall be att få återkomma till konsekvenserna av detta. Herr talman! I vår motion 1780 har vi framför allt tryckt på två saker. För det första gäller det berörd personal. Jag ber att få citera ur motionen: ”Då flyttningsfrågan i ursprunglig form nu föreläggs riksdagen på nytt vill vi återigen poängtera vikten av att vid omorganisationen all möjlig hänsyn tas till den berörda personalen, så att den bereds likvärdiga sysselsättningar. Vi vill därför kraftigt understryka vad departementschefen säger om att förändringarna skall genomföras i nära samråd med den berörda personalens organisationer och att olika åtgärder vidtas för att underlätta omplacering av personal. Detta gäller i hög grad dem som av olika skäl inte kan flytta med till Enköping.” Utskottet har inte med ett ord berört personalens situation. Det kan nog vara både bra och nödvändigt med kortfattade utskottsskrivningar, men på den här punkten hade det, som jag ser det, varit angeläget med några synpunkter. Jag vill dock välvilligt tolka utskottet så, att det helt instämmer i vad vi anfört i motionen och att försvarsministern gör detsamma. Det andra som vi närmare utvecklat i vår motion hänger samman med den situation som uppstår i Uppsala vid S 1:s och försvarsområdesstabens förflyttning därifrån. Det gäller förhållandena på den lokala arbetsmarknaden. Jag ber än en gång att få citera ur motionen: ”Givetvis skapar utflyttningen av S 1 från Uppsala en hel del problem. Bl. a. innebär den ett betydande bortfall av värdefulla sysselsättningsmöjligheter i kommunens centralort. Som vi påpekade i vår motion hösten 1973 så har Uppsala till skillnad mot andra jämförliga kommuner en markant näringslivsmässig obalans. Antalet industrisysselsatta har de senaste åren undan för undan minskat och är nu nere i så lågt som drygt 10 procent av de yrkesverksamma, ett förhållande som inger de allvarligaste farhågor för framtiden. Till detta kommer den arbetslöshet som fortfarande är rådande — speciellt bland ungdomen. Den militära sektorn har i denna situation utgjort ett värdefullt tillskott som från arbetskraftssynpunkt skilt sig från den övriga offentliga verksamhet som i hög grad dominerar kommunens näringsliv. S 1, med tillhörande verkstäder och skolor, har bidragit till en betydelsefull breddning av den lokala och regionala arbetsmarknaden. En utflyttning kommer att både minska antalet arbetstillfällen och få besvärande sysselsättningsmässiga konsekvenser av strukturell natur.” Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet i sitt betänkande berört våra synpunkter. Det hade kanske inte heller här skadat med något mer utvecklade meningar. Utskottet har inte funnit skäl att föreslå riksdagen att göra någon framställning till Kungl. Maj:t i fråga om upptagande av förhandlingar med Uppsala kommun — förhandlingar som vi i motionen menat bör röra den framtida användningen av S1:s byggnader och markområden för i första hand industriell verksamhet. Jag skall inte yrka bifall till motionen, eftersom jag litar på att försvarsdepartementet, nu när riksdagen har fattat sitt beslut — vi kan väl vara förvissade om det — med all kraft tar sig an dessa synnerligen viktiga frågor. Därest försvarsministern inte kan dela min uppfattning om det angelägna och nödvändiga i ett sådant handlande, förutsätter jag att han ger detta till känna här i kammaren nu på morgonkulan. Jag vill här gärna knyta an detta resonemang till ett interpellationssvar som lämnades till mig av arbetsmarknadsministern den 22 maj i år. I den interpellation som föranledde statsrådets svar hade jag påtalat den näringslivsmässiga obalans som kännetecknar Uppsalas arbetsmarknad i form av stor brist på arbetstillfällen inom industriell verksamhet. Arbetsmarknadsminister Bengtsson var synnerligen positiv till en ökad statlig medverkan i strävandena att komma till rätta med detta ur många synpunkter allvarliga problem. Jag finner det inte minst mot denna bakgrund föreligga goda möjligheter till en snar och fruktbar samverkan mellan aktuella statliga organ och berörd kommun. Herr talman! I fullt medvetande om att utskottets hemställan i betänkande nr 25 till viss del på ett negativt sätt berör min egen hemkommun och vissa av dess medborgare vill jag med hänvisning till det anförda dock yrka bifall till densamma.

Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla beskyllde herr Lindahl i Hamburgsund för att inte känna till trakterna kring Sågebacken och Näset i Uddevalla. För säkerhets skull vill jag därför redan från början tala om att till skillnad från både herr Lindahl och herr Gustafsson är jag född i Uddevalla. Min barndoms lekar och min ungdoms orienteringsövningar har till stor del utspelats just i de marker där skjutfältet skall anläggas. Genom att jag talar om detta från början sparar vi tid senare. Jag vill också förutsätta att jag som ledamot av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp står över misstankar för att vara allmänt negativ till försvarsmakten. Jag försäkrar kammaren att jag inte heller har något horn i sidan till kungl. Bohusläns regemente. Det är mitt eget gamla regemente där hela min militära karriär har utspelats. Den var blygsam till torftighet; jag slutade som på regementets order kommenderad revyförfattare. Men det var tillräckligt för att grundlägga en djup samstämmighet med det som vi på Regementets dag brukar kalla hembygdens regemente. Jag önskar alltså kungl. I 17 all välgång och lycka och allt det utrymme som regementet behöver för sin nödvändiga och nyttiga verksamhet.

Det är för herr Lindahl och mig, som väl är de närmast sörjande om vi med ”närmast” menar det rent geografiskt, inte fråga om den bypolitik som är så vanlig i denna kammare. Det finns inga lagrar att skära i det här ärendet. Under mitt politiska liv tror jag aldrig att jag har blivit så utskälld som när jag innan rådet ens var givet tog ad notam det råd som herr Gustafsson gav herr Lindahl att kontakta mina partivänner i Uddevalla. De tycker inte alls om mig. Såvitt jag vet ingen annan heller. Det är verkligen en sällsynt enhällig kommunal opinion i Uddevalla som vill ha skjutfältet i Sågebacken. Det finns så där 160 människor åtminstone som inte vill ha det där — det är den där ende som måste flytta och så 159 till som har någon anknytning till området antingen så att de bor där permanent eller är fritidsbor på fars och mors gamla gård eller liknande. De har en annan uppfattning. Men det blir inte bypolitik av det. Vi ägnade hela gårdagen åt en fråga som reducerad till sina enklaste beståndsdelar kan beskrivas som en konflikt mellan två principer. På ett helt annat område är vi där igen.

Det är riktigt som herr Gustafsson i Uddevalla sade för en stund sedan att de här besluten om skjutfält och sådana ting, även om de kan verka små och lokalt betonade, hör till de svåraste riksdagen har att fatta. Det råder alltid en betydande enighet i dessa frågor. Det finns en enighet om att sådana här anläggningar av alla möjliga slag — försvarets och samhällets i övrigt — måste finnas och skall finnas. Det råder också en hundraprocentig enighet om vart de skall förläggas; de skall ligga någon annanstans än där man själv bor — därom är alla eniga. Det finns nästan ingen plats att leta upp där vi kan förlägga sådana här anläggningar utan att möta motstånd — vi skall ha det klart för oss. Vi bör också ha klart för oss att det är mycket svårt att i nejderna kring Sågebacken och Näset spåra något inflytande från det militärekonomiska etablissemang, om vilket fru Ryding för en stund sedan talade. Jag tar naturligtvis mina bundsförvanter där jag kan få dem — även fru Ryding är välkommen i sällskapet. Men att spåra storfinansen i tassemarkerna norr om Uddevalla tror jag är att se spöken. Men det finns ett annat etablissemang, som man skulle kunna kalla det specifikt svenska militärkommunala etablissemanget, som verkligen är en maktfaktor. Det är väl snarare det etablissemanget som här har varit i farten. Och då kommer enskilda människor i kläm. Jag har, herr talman, inget hopp om att kunna ändra på någonting när det gäller förläggningen av skjutfältet vid Uddevalla. Till skillnad från en föregående talare vill jag gärna ge försvarsutskottet en eloge; jag tycker att försvarsutskottet har gjort ett fint arbete. Man har tagit allvarligt på den här frågan. Bl. a. på grund av insatser av herr Lindahl i Hamburgsund, av mig, av fru Ryding och några till har man förmåtts att lyssna — och, såvitt jag förstår, lyssna rätt allvarligt — på dem som har bekymmer. Och det är viktigt bara det — man skall i Sverige inte behöva tala för döva öron när man talar för egna intressen. Men det är en tragedi i alla fall.

Jag tror att herr Gustafsson i Uddevalla har rätt när han säger att det bara är en enda människa som så att säga måste flytta — som i teknisk bemärkelse måste flytta, därför att annars blir han skjuten. Men det finns ett betydande antal människor som subjektivt sett måste flytta. Det finns tre gamla syskon på en gård där — två av dem är sjuka och alla är pensionärer. De kan, har det försäkrats mig, bo kvar. Deras mark tas ifrån dem — den måste de lämna. Någon sysselsättning som de hittills ägnat sig åt finns inte kvar. Men de kan bo kvar, och egentligen lever de på pension. Det är riktigt. Men har man då aldrig tänkt på att gamla människor blir rädda när det smäller? Man kan med alla möjliga ballistiska tabeller visa att det inte är någon risk att en kula faller ned på dem. Men vad hjälper det när man är rädd? Man måste flytta i annan bemärkelse än den som herr Gustafsson talade om. Det gäller flera än de tre gamla syskonen. Det är fråga om försörjningen. Alla remissinstanser har tillstyrkt, sade herr Gustafsson. Det är helt korrekt. Jag har inte hittat någon remissinstans som avstyrkt, såvida man inte vill räkna de närmast berörda parterna, som själva har tagit sig rätten att yttra sig, såsom en remissinstans. Men det finns en tänkbar remissinstans, som inte har hörts och som jag skulle vilja höra, nämligen lantbruksnämnden. Den är angelägen om att alla jordbruksenheter skall vara tillräckligt stora för att vara bärkraftiga. Här ”fimpar” man bort intill 90 procent av marken på gårdarna och säger att folket kan vara kvar — 90 procent som till huvuddelen består av skog och som är det folket lever av. Försvarsutskottet har framhållit — och herr Gustafsson har understrukit det — att man vid verkställigheten av detta beslut skall ta all möjlig hänsyn till dem det berör. Jag hoppas att detta innefattar en beredvillighet att ta hänsyn till vad det ekonomiskt innebär för den som i aktiv yrkesålder förlorar möjligheterna att verka på sitt eget jordbruk och som måste skaffa ett annat jordbruk till de priser som i dag av olika skäl gäller t.ex. i Bohuslän — det kan handla om en kvarts miljon kronor eller mer. Jag hoppas att man har tänkt på att detta är avgörande. Jag vet inte om Näset duger såsom plats för en pansarvärnsskjutbana. Jag vet inte heller om Sågebackenområdet duger, men det försäkrar sakkunskapen och då är det väl så. Jag vet att det är riktigt som herr Lindahl sade att inte en enda bofast människa skulle behöva flytta på sig om man kunde lägga skjutbanan i Näset. Men då kommer frågan om det rörliga friluftslivet in. Också den är värd att tänka på ett ögonblick.

Något liknande gäller i ett fall som detta. Är det självklart att några timmar, dagar eller veckor för dem som ägnar sig åt rörligt friluftsliv skall ta över en handfull människors intressen som verkligen bor och lever där, i synnerhet i en bygd — nu talar jag återigen som barnfödd i Uddevalla -- där det är sällsynt gott om milsvida strövområden. Ingen uddevallabo har någonsin lidit brist på sådant. Jag kan inte lösa detta problem, men jag tycker frågan skall ställas: Är det självklart att det rörliga friluftslivet alltid skall gå före den bofasta befolkningens intressen? Herr talman! Alla yrkanden som behöver framställas i detta sammanhang är framställda. Jag har ingenting att foga därtill. Men jag har ansett det nödvändigt att använda frågan om en skjutbana vid Sågebacken såsom ett exempel på hur det går när den lilla enskilda människan kommer i kläm för allmänna intressen, som jag i och för sig inte bestrider. Men jag skulle vilja vara säkrare än jag är på att avvägningen gjorts med all möjlig hänsyn till dessa enskilda intressen. Vi kommer aldrig ifrån misstanken om att det är svårt att få något alternativ allvarligt prövat, när det militärkommunala etablissemanget träder i funktion på det sättet att de militära och kommunala myndigheterna från början är helt överens.
Herr talman! Jag vill bara till herr Carlshamre säga att det är sannerligen inte storfinansen som jag har spårat vid Sågebacken. Om han tror sig ha hört det så är det därför att han har velat höra det och inte lyssnat på vad jag verkligen sagt. Det är de vanliga människorna som finns där som jag har talat för. Det är de människor som slåss för sin trakt som vi vill ge vårt stöd, och det var vad jag ville säga i mitt första anförande. När jag ändå har ordet, vill jag säga till herr Danell, som påstod att jag hade gjort personliga angrepp mot militären, att det är inte med sanningen överensstämmande. Jag har angripit militärapparaten, men det är inte detsamma som personliga angrepp mot militärerna — varken Andersson, Pettersson eller någon annan.

Herr talman! Det är ett par inlägg i debatten som gör att jag tar till orda. Herr Nyquist åberopade vad förre försvarsministern hade uttalat och tillade att jag i en intervju hade uttalat mig på ett sätt som hade förvånat herr Nyquist. Vad jag sade var att jag inte visste om någon annan militär verksamhet som kunde förläggas till Uppsala, och när det gällde civil verksamhet sade jag att jag för dagen inte kunde ge något besked. Det står i ganska god överensstämmelse med vad min företrädare har sagt. Han har nämligen både sagt och skrivit att sedan man har tagit ett beslut om att verksamheten skall avvecklas i Uppsala, är det helt naturligt att man då också skall inrikta ansträngningarna på att se vad som där kan göras för att ta till vara de tillgångar som finns och naturligtvis också bereda Uppsala någon form av ersättning, i den mån det nu kan åstadkommas. Jag vill gärna säga det, så att det inte skall vara något missförstånd på den punkten, och med det uttalandet har jag väl också kunnat tillgodose det önskemål herr Alsén framförde om att det skulle ges en sådan deklaration. Men när jag gör det, är jag angelägen att säga att tyvärr måste jag komma tillbaka till riksdagen med förslag där det gäller att lägga ner förband eller dra in förvaltningar på andra orter i landet. Det säger sig självt att det inte är möjligt att i förväg utfärda besked om vad som kan komma i stället. Jag skulle ha kunnat instämma i en del av det som herr Carlshamre tog upp i sitt anförande. Problemet för oss i dag är att vi vill ha ett effektivt och rationellt försvar. Vi vill följa med i den vapentekniska utvecklingen, som leder till att vi får vapen som är mera verkningsfulla, och det gör att när vi skall ha ett övningsfält så måste vi ha större utrymme än förut. Explosionerna när granater kreverar och andra verkningar av de vapen vi sätter in kräver skyddsområden av annan karaktär än förut. På samma sätt finns det vissa moment också i den militära utbildningen som kräver större ytor i dag än vad som gällt förut. Vi måste samtidigt se till att koncentrera oss. Vi får dra ner antalet enheter. Antalet vapenenheter reduceras, antalet förband måste gå ner. Då står vi inför detta att vi på vissa håll måste ha större utbildningsresurser än vi har i dag, exempelvis i fråga om mark. Men vi tvingas också att ställa om organisationen. Gör vi inte det, så får vi inte pengar över till materialanskaffning. Driftkostnaderna ökar ständigt, och därför måste vi hela tiden vara uppmärksamma på vilka möjligheter som finns att vidta åtgärder för att ändå hålla utvecklingen i balans. Vi får anledning återkomma till dessa frågor. Jag anser dock det vara angeläget, med hänsyn till det motstånd som vi nu möter ute i bygderna vid mark förvärv, att i mycket god tid ge information i dessa frågor. Herr Gunnar Gustafsson, som här i debatten har redogjort för både vad utskottet och propositionen avser, har på ett utmärkt sätt skött uppgifterna i försvarets fredsorganisationsutredning. Han har arbetat som enmansutredare och gjort det på ett sådant sätt att redan under den korta tid jag fungerat som försvarsminister har folk sagt till mig: Kan inte Gunnar Gustafsson ta hand om markförvärvsfrågorna, det är en man vi har förtroende för. Trots det anser jag att tiden är mogen att utvidga fredsorganisationsutredningen till en parlamentarisk kommitté, där representanter för övriga partier får delta i planeringsarbetet på ett tidigt stadium. Det gäller att överväga vilka förband vi skall satsa på i framtiden och var det finns resurser att tillgodose behovet av övningsterräng osv. för att långsiktigt klara verksamheten. Min avsikt är alltså att inom de närmaste dagarna tillsätta en utredning, där jag räknar med att Gunnar Gustafsson skall vara ordförande och där representanter för övriga politiska partier skall delta. Jag vill gärna säga att vid diskussionen i dag om ett skjutfält i Uddevalla har invändningarna varit relativt små jämfört med dem som görs på andra håll i landet där vi står inför samma problem. Jag skall inte ta upp sakfrågan nu men det gäller åtminstone fyra olika förband där det nu blir angeläget för oss att finna en lösning av markfrågan om vi skall kunna fortsätta verksamheten och utbildningen på ett riktigt sätt. Behovet av terräng måste tillgodoses; vi måste få övningsfält och skjutfält av större dimensioner än dem vi förfogar över för närvarande. Herr talman! Jag har känt ett behov av att i denna debatt framhålla att vi onekligen står inför växande problem. Orsaken till detta kan vi kanske fundera över. Det har vuxit fram ett allt större intresse för miljön. Intresset för hembygden har väl alltid varit starkt, men det är alldeles tydligt att vi nu står i en situation — och det sade också herr Carlshamre i sitt inlägg — där det förhållandet att en enda person måste flytta kan leda till demonstrationer. Jag skall inte dölja att jag har den uppfattningen att det på olika håll i landet finns grupper som gärna vill arbeta aktivt men som måste söka efter arbetsuppgifter. Det är då tacksamt att ta upp en sådan här fråga om exempelvis ett skjutfält. För många är det speciellt intressant att det gäller militär verksamhet. Man kan då försöka bilda en opinion som fångar in naturintresset men som samtidigt är en stöt mot försvaret. Jag säger inte detta för att misstänkliggöra dem som här har argumenterat mot en utvidgning av skjutfält eller mot ett nytt skjutfält, men man kan inte undgå att också ha det med i bedömningen. Sedan vill jag gärna säga att det alternativ som har presenterats, ett västligare fält, också har undersökts, men vi möter där samma problem. I verkligheten får vi räkna med att fler människor skulle bli berörda om man valde den lösningen. Herr talman! Detta var helt kort de synpunkter jag fann behov av att anföra i sammanhanget.

Herr talman! Den motion som herrar Lindahl i Hamburgsund och Carlshamre väckt i frågan om skjutfält för I 17 i Uddevalla är så uppseendeväckande, att jag ser mig tvungen att påpeka några saker. Det område som föreslagits av chefen för armén och försvarets fastighetsnämnd har accepterats även av kommunen. Som ofta sker när sådana här frågor kommer upp så har ett antal ortsbor engagerat sig för att göra markköpet om intet. I Uddevalla kommunfullmäktige har denna opposition stötts endast av de tre kommunistiska ledamöterna. I övrigt har fullmäktige varit enhälligt i sin bedömning. Kommunens ställningstagande bygger givetvis på den generalplan som antagits. Om man vill förhindra att ett skjutfält läggs på föreslaget område, bör man givetvis anvisa ett alternativ. Det är det herrar Lindahl och Carlshamre försöker göra. Herr Lindahl bor i Hamburgsund i norra Bohuslän, herr Carlshamre i Kungälv i södra delen av länet. Jag trodde att ingen av dem hade satt sin fot i något av de områden som berörs. Men nu talar herr Carlshamre om att han är född i Uddevalla. Ännu märkligare blir det att han har kunnat framföra det förslag som han väcker i denna motion. Visst är det ledsamt om några människor kommer i kläm när samhället i stort behöver göra intrång, men sådant måste ske då och då. Men inte blir det väl bättre, om de som drabbas kan räknas i tusental, och det är vad som händer om man skulle ha följt herrar Lindahls och Carlshamres förslag. Detta berör nämligen vitala delar av det ovärderliga fritidsområde som invånarna i Uddevalla kommun =— och för den delen även i Trollhättan och Vänersborg — använder för att ströva i naturen och för att åka skidor och skridskor. Här har Skidoch friluftsfrämjandet lagt ner ett enormt arbete och en hel del pengar och byggt upp raststugor, lagt broar, röjt, rösat leder för vandring och skidåkning. Det är ett i det närmaste unikt område med ren vildmark, och det utnyttjas året om av alla slags människor, idrottsfolk, motionerare, familjer. Själv bor jag i kanten av området och vandrar där så ofta jag kan. Eftersom det finns många leder blir det aldrig enformigt. Då har jag också sett hur glädjande mycket det är utnyttjat. På senare år har barnfamiljerna blivit allt fler, och det ser jag också som en glädjande utveckling. Det är ett fint sätt att tillbringa fritiden tillsammans, unga och gamla, barn och vuxna. Alternativet, som ju utskottet också gått in för, är ett område som inte alls används för fritidsändamål men där det alltså bor några människor som berörs. Som tidigare nämnts är det emellertid bara en, som måste flytta, och även om jag förstår att det kan vara svårt nog, så kan det ändå inte uppväga de nackdelar som Lindahls-Carlshamres förslag innebär. I övrigt berörs ett tiotal personer som alltså får möjlighet att välja om de vill bo kvar eller ej. Nu har ju utskottet varit enhälligt i sin bedömning och avstyrkt motionen, så det borde kanske inte vara så mycket att orda om. Men jag tycker att denna motion är ett så flagrant exempel på den bristande kontakt som finns inom såväl folkpartiet som moderata samlingspartiet. Det kommunala sambandet existerar inte. Kommunalrådet i Uddevalla är folkpartist. Nog borde herr Lindahl ha kunnat fråga honom och få alla de fakta som kommunen byggt sitt ställningstagande på. Herr Carlshamre sade själv att han inte är populär bland sina partivänner i Uddevalla nu, och det känner också jag till. Andre vice ordföranden i fullmäktige är moderat, och det finns givetvis även andra partivänner till herr Carlshamre — kanske inte minst på regementet — som kunde ha givit honom en del goda råd, så att han inte rusat i väg med en sådan motion. Om jag själv skulle finna anledning att agera i riksdagen i en fråga som rör en annan kommun i mitt län, säg herr Lindahls Tanum eller herr Carlshamres Kungälv, så skulle jag givetvis som första åtgärd ta kontakt med mina partivänner i berörda kommun. Det sambandet är självklart för oss socialdemokrater. Jag känner partifolket i varje kommun i mitt län. Det är också en självklarhet. Vi arbetar på det sättet i en folkrörelse som vår. Vi är ett parti, antingen vi arbetar på det lokala, det regionala eller riksomfattande planet. Sådana kontakter är betydelsefulla bl.a. därför att på så sätt kan sådana här olyckshändelser undvikas. Att det blivit en upprörd stämning i Uddevalla sedan den här motionen blivit känd vet säkert de båda motionärerna; herr Carlshamre har ju också snuddat vid det. Jag har själv genom kontakter med såväl regemente som kommunfolk och folk från Skidoch friluftsfrämjandet förstått att de ser utomordentligt allvarligt på motionen och dess syfte. Jag har försökt lugna dem, jag har talat med dem och sagt att utskottet kommer att avstyrka och riksdagen sedan med allra största säkerhet att avslå motionen, men oron finns kvar tills beslutet här är fattat. Jag är faktiskt ombedd att ringa när det är klart och tala om hur det har gått. Som ledamot av Uddevalla kommunfullmäktige har jag inte kunnat underlåta att föra fram de här synpunkterna med anledning av motionen. Jag undrar om herr Lindahl i Hamburgsund inte vet ett dugg om vad Skidoch friluftsfrämjandet har gjort på Näsetområdet. Och till herr Carlshamre vill jag säga, att sedan han föddes i Uddevalla har det hänt åtskilliga ting på Herrestadsfjället som han tydligen inte vet någonting om. Som det har påpekats förut, bl.a. av försvarsministern, är Sågebackenområdet något som verkligen har utretts av vederbörande instanser, och kommunen har godkänt det. Näsetom rådet är däremot klart olämpligt. Herr Lindahl sade att ingen berörs när det gäller Näsetområdet. Det yttrandet visar att han är helt okunnig om det område som han har föreslagit i motionen. Där berörs nämligen tusentals människor. Vi har ändå ett begrepp som kallas livsmiljö, herr Carlshamre, och det gäller även för friluftsfolket. Herr Carlshamre frågade: Skall friluftsfolket alltid gå först? Jag tror att det betyder fantastiskt mycket för alla de människor som utnyttjar Näsetområdet att de har möjligheten att använda sin fritid på det sättet. Jag hade också kunnat visa kartor — herr Lindahl gjorde ju det — över alla de anläggningar som Skidoch friluftsfrämjandet har i det här området, men jag skall inte ta upp tiden med det.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
Herr talman! Fru Johansson i Uddevalla gjorde sig vissa föreställningar om vilka kontakter jag hade haft osv. Jag kan väl tala om att det första jag gjorde i ärendet var att kontakta kommunalrådet i Uddevalla. Men sedan har jag gjort någonting mer än vad fru Johansson uppenbarligen har gjort: jag har talat med dem som man ibland kallar folket på gatan. Jag gratulerar fru Johansson till hennes absoluta isolering från dessa människor. Hade hon talat med dem, hade hon kanske mött en helt annan reaktion än den hon hittills har träffat på. Fru Johansson hade heller ingenting att säga emot min synpunkt, att om vi gör en utredning om detta område kanske vi kommer fram till att inga ortsbor tvingas från sina hem. Detta tycker jag är en så allvarlig sak att vi kan vänta med beslutet ett år och se efter om Näsetområdet duger. Är detta för mycket begärt? Kan inte regementet vänta ett år, måste människor tvingas i väg från sina hem just nu? Det är det frågan gäller i dag, fru Johansson.
Herr talman! Med en lätt travestering av en i kammaren ofta använd formulering vill jag bara be att till protokollet få antecknat att jag efter fru Johanssons i Uddevalla anförande icke har behov av ytterligare replik i denna överläggning.

Herr talman! Jag vill börja med att i ett avseende hålla med min kollega på Uppsalabänken, herr Alsén. Den strukturering som den här debatten har fått gör den onekligen mycket svår att följa. I övrigt, herr talman, ber jag att få instämma i vad herrar Petersson i Gäddvik och Danell anfört i sin reservation till detta betänkande och här i kammaren, liksom i vad herr Nyquist har anfört. Det är svårt att se att det finns några sakskäl för nedläggningen av P 1 och flyttningen av S 1. Några besparingar tycks inte uppstå. Närheten till radiostationen i Vallby kommer att både försvåra och fördyra §S1:s övningar och kan i värsta fall medföra risk för att radiostationen måste flyttas från Vallby. Utbildningseffektiviteten vid S I kommer under en lång övergångstid att reduceras. Uppsalaregionen med sin redan stora arbetslöshet och ensidiga näringsstruktur riskerar att drabbas hårt. De värnpliktssociala förhållandena kommer att försämras både för de värnpliktiga vid S I och för många av dem som annars skulle ha kunnat fullgöra sin värnplikt vid P 1. Det brukar ofta anföras att staten så långt möjligt borde föregå med gott exempel, vara något av en mönsterarbetsgivare. Trots detta kommer de anställda vid S 1 och P 1 — militär och civil personal — att drabbas i en omfattning som borde kräva starka sakskäl för att kunna accepteras. Herr talman! Eftersom alla skäl synes tala för ett bibehållande av Göta livgarde i Enköping och för att S 1 får ligga kvar i Uppsala, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Pettersson i Örebro har frågat mig om jag kan lämna besked om när den pågående översynen av normerna för bestämmande av ersättning vid intrång-av kraftledning i åkermark kan väntas vara slutförd. Den 3 maj 1968 tillkallades en utredningsman med uppdrag att se över normerna för bestämmande av ersättning vid intrång av kraftledning i åkermark och jämförlig mark. På grund av sjukdom måste utredningsmannen dock entledigas i juni 1971. Ny utredningsman förordnades fr.o.m. den 1 november 1971. Utredningen har låtit utföra vissa fältstudier. Resultatet härav bearbetas nu av utredningen. Jag räknar med att utredningen kommer att redovisa resultatet av sitt arbete under sommaren 1974.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Anledningen till att jag ställt denna fråga är att normerna för bestämmande av ersättning vid intrång av kraftledning i åkermark inte varit föremål för några väsentliga ändringar sedan 1948, och självfallet har en hel del hänt sedan dess. Det har ändå gjorts framställningar från både Vattenfall och RLF om ändring av normerna. Enligt en uppgift som jag inhämtat hos den ena av nämnda parter har man från båda sidor uttalat att den 1968 tillsatta utredningen borde bli färdig och lägga fram resultatet av sitt arbete. Av riksdagsberättelsen för 1973 framgår att man då beräknade att utredningen skulle kunna slutföra sitt arbete i början av samma år. Vi har nu 1974. Vi har dock i dag fått ett klart besked att en redovisning skall läggas fram denna sommar, och därmed har väl berörda parter anledning att vara belåtna. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Magnusson i Tanum har frågat mig om jag är beredd att lämna en redogörelse över de förhandlingar som pågått med Norge angående kärnkraftverk i Hogdal. Mitt svar är följande: Några förhandlingar mellan Sverige och Norge om ett kärnkraftverk i Hogdal varken har pågått eller pågår. Däremot förs sedan en tid förberedande diskussioner på tjänstemannaplanet om svenskt-norskt energisamarbete för att utröna om det finns förutsättningar för att ta upp direkta förhandlingar om ett sådant samarbete. De förberedande diskussionerna inleddes mot bakgrund av bl.a. den positiva attityd till ett brett svenskt-norskt energisamarbete, som den norske statsministern Bratteli redovisade vid Nordiska rådets senaste session. De hittillsvarande diskussionerna har visat att det möjligen kan finnas ett gemensamt intresse för att bygga ett raffinaderi på Vestlandet i Norge som delvis skulle kunna tillgodose svenska behov. Från norsk sida har redovisats intresse för elleveranser från ett svenskt-norskt kärnkraftverk på den svenska västkusten. Från svensk sida har man inte velat avvisa en diskussion om denna fråga. Man har från svensk sida inte gjort någon bedömning av var ett sådant eventuellt svenskt-norskt kärnkraftverk bör ligga. Än mindre har några förslag till lokaliseringsort lagts fram. På norsk sida är man helt medveten om att frågan om fortsatt kärnkraftutbyggnad i Sverige prövas av riksdagen våren 1975. Kraftindustrins samarbetsorganisation pekade i anslutning till arbetena med den fysiska riksplanen ut ett antal platser i landet, däribland Hogdal, som lämpliga för kärnkraftanläggningar utifrån de synpunkter kraftindustrin har att företräda. Enligt den fysiska riksplanen skall bl.a. kärnkraftverk inte byggas i norra Bohuslän. Detta utesluter alltså kärnkraftverk i Hogdal.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min enkla fråga. Helt naturligt uppstod oro i Strömstads kommun över den redogörelse som lämnades i det norska stortinget för ett par veckor sedan. Från norskt håll har invändningar mot industrietableringar på den svenska sidan av Idefjorden anförts, trots att det varit fråga om ur miljösynpunkt förhållandevis rena industrier. Kärnkraftverk tillhör, som industrimini stern sade, den grupp av industrier som enligt riksplanen ej får anläggas i Hogdal. Är befolkningen i Östfold i Norge mindre kritisk mot kärnkraftverk, om elenergin skall förbrukas i Norge? Den redogörelse industriministern lämnat angående utbyte av arbetskraft och tjänster mellan Sverige och Norge för att utvinna oljefyndigheterna utanför Norges kust är ur bohuslänsk synpunkt mycket intressant. De nordbohuslänska kommunerna hälsar varje arbetstillfälle välkommet. Någon större entusiasm för kärnkraftverk med plutoniumdrift finns dock inte. Energiska protestgrupper är redan i gång, och under parollen ”Rädda Bohuslän” anordnas massmöten för information om kärnkraftverkens farlighet. Jag hoppas att kommunerna även i fortsättningen får information om det pågående samarbetet med Norge, och min förhoppning är att samarbetet icke skall utgöra ett hot mot Bohuslän utan ge länsdelen nya möjligheter att bereda arbete åt befolkningen.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat kommunministern när han avser att lägga fram förslag om samordnad skärgårdspolitik. Då skärgårdspolitiken nyligen varit föremål för en uppvaktning direkt hos mig och då politiken för våra skärgårdar berör flera olika departement besvarar jag herr Wennerfors” fråga. Den skärgårdsutredning som länsstyrelsen i Stockholms län överlämnade i samband med uppvaktningen innehåller omfattande förslag till samhällsinsatser i syfte att bevara en levande skärgård. Beredningen av dessa frågor kommer bl.a. att ske i en från statsrådsberedningen ledd arbetsgrupp med representanter för berörda departement. Denna arbetsform medger en så snabb handläggning som möjligt och ger regeringen underlag för att i ett sammanhang ta ställning till skärgårdsproblemen.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för detta besked, som är mycket glädjande dels därför att regeringen nu tycks ha bestämt sig för att söka lösa skärgårdsproblemen, dels därför att detta visar att opposition lönar sig. Vi har försökt att driva denna fråga sedan mitten av 1960-talet. Nu börjar det se ut som om vi skulle få en lösning på problemen. Jag har fått besked om att något verkligen skall göras. Det är jag mycket tacksam för. Jag skulle emellertid vara ännu tacksammare om jag fick veta när det skall ske. Indirekt har jag fått det, eftersom statsministern säger att det skall bli en så snabb handläggning som möjligt. Jag får i dag vara nöjd med detta svar.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig om regeringen är beredd att följa Europarådets enhälliga uppmaning till sina medlemsländer den 9 maj att ge Portugal ekonomiskt stöd ”med hänsyn till det faktum att olösta ekonomiska problem skulle kunna riskera den nyvunna friheten”. Regeringen följer utvecklingen i Portugal med stort och positivt intresse. Vid ett möte med den nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté i Helsingfors den 4—5 maj med deltagande av bl.a. Sveriges, Norges och Finlands statsministrar antogs ett uttalande om situationen i Portugal.

I den resolution, som tre dagar senare antogs av Europarådets rådgivande församling, vidareutvecklades samma tema. Portugals ekonomiska problem uppmärksammades samtidigt av EF TA:s ministerråd vid dess möte i Gendve den 8—9 maj. De övergångsåtgärder, som den portugisiska administrationen vidtagit för att komma till rätta med de ekonomiska svårigheterna på kort sikt, förklarade sig ministrarna vilja pröva inom EFTA i en anda av förståelse för de nuvarande särskilda omständigheterna. Regeringen är sålunda starkt medveten om vikten av de problem som herr Ahlmark berör. I första hand kan frågor berörande den portugisiska ekonomin komma att aktualiseras inom de organ för ekonomiskt samarbete där Sverige och Portugal är medlemmar. Frågan om bilateralt stöd måste prövas bl.a. i ljuset av den fortsatta utvecklingen inom Portugal, varvid den nya regimens villighet att snabbt få slut på kolonialkrigen i Afrika måste tillmätas särskild vikt. Portugals vägran att tillerkänna koloniernas folk rätt till självständighet och strävandena att med militära maktmedel bevara kontrollen över kolonierna har som bekant i hög grad bidragit till landets ekonomiska svårigheter.

Herr talman! Herr Ahlmark är sjuk och har bett mig ta emot utrikesministerns svar. Den nya regimen i Portugal kom till genom en militärkupp. Sådana brukar ju inte leda till ökad frihet för människorna. I Portugal har kuppen gjort det, och så till vida är det som skett en mycket remarkabel händelse. Den hemliga polisen har avskaffats, censuren har hävts, mötesoch organisationsfrihet har införts, fackföreningar tillåts och tillåts att strejka. Den regering som bl.a. skall ha till uppgift att förbereda de fria valen om ett år har en bred förankring. Det här är naturligtvis en hoppingivande utveckling för ett land som i över ett halvt sekel levt i ett totalt politiskt mörker, socialt och ekonomiskt på gränsen till u-landsstandard. Men givetvis finns här många problem; analfabetism och fattigdom försvinner inte med att nya män flyttar in i regeringsbyggnaderna. Portugal har en inflationsutveckling som är en av de allvarligaste i hela världen. Riskerna för politisk instabilitet är självfallet mycket stora. Och viktigast av allt: man måste få slut på de både politiskt och ekonomiskt förödande kolonialkrigen i södra Afrika. Om den nya regimen verkligen vill avveckla sitt kolonialvälde — vilket det ännu är för tidigt att ha någon bestämd mening om — tvingas den ändå balansera mellan kraven på majoritetsstyre och risken för att de vita, främst i Angola, bryter sig loss och skapar ett nytt Rhodesia. Sveriges möjligheter att påverka händelseförloppet är givetvis begränsade. Vår ståndpunkt att kolonialväldet snabbt skall avvecklas är välkänd och förtjänar att understrykas. Från folkpartiet har vi krävt att regeringen skall erkänna befrielserörelsen PAIGC i Guinea-Bissau och att Sverige skall utöva påtryckningar på Portugal i EFTA. Det humanitära och politiska stödet till befrielserörelserna i Guinea-Bissau och i de övriga kolonierna har inte förlorat i aktualitet. Men givetvis är det vår förhoppning — kanske ännu så länge mycket svagt grundad — att vårt stöd till människorna i dessa områden i fortsättningen skall kunna ges i samarbete med en portugisisk regim som insett att en avveckling av det afrikanska kolonialväldet ligger i det egna landets intresse, både politiskt och ekonomiskt. Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret.
Herr talman! Herr Ullsten har frågat mig om regeringen avser att inom FN eller i andra internationella sammanhang ta upp frågan om kurdernas utsatta ställning, bl.a. i Irak. Kurderna är ett folk med eget språk och med ett traditionellt bosättningsområde, varav delar ingår i Irak, Iran, Turkiet, Syrien och Sovjetunionen. Kurderna utgör sålunda en folkminoritet i en rad stater. Den kurdiska befolkningsgruppens ställning i Irak har tilldragit sig särskild internationell uppmärksamhet. Sedan mer än ett decennium har strider tid efter annan förekommit mellan företrädare för kurderna och centralregeringen i Bagdad. Konfliktfrågorna har gällt kurdiska önskemål om ökad självstyrelse inom den irakiska staten. I det aktuella läget hävdar parterna olika tolkningar av den fredsöverenskommelse som slöts den 11 mars 1970. Det är självfallet regeringens förhoppning att i första hand parterna själva på fredlig väg skall nå en överenskommelse i de nu aktuella tvistefrågorna och därmed bringa ett slut på de mänskliga lidanden som fortsatta strider skulle innebära. Förenta nationernas stadga öppnar mycket begränsade möjligheter att inom världsorganisationens ram vinna gehör för frågor som av berörda stater kan komma att betecknas som inre angelägenheter. Jag ser för närvarande ingen möjlighet att inom FN eller i andra internationella sammanhang ta upp den speciella frågan om kurdernas ställning i Irak.

Herr talman! Jag ber att även här få tacka utrikesministern för svaret. Kurderna har ofta utlovats ökad självstyrelse inom den irakiska staten. Men när det varit dags att infria dessa löften har de nästan alltid svikits. I mars i år tillspetsades situationen på nytt. En överenskommelse från 1970 som skulle garantera kurderna en långtgående autonomi, representation i parlamentet i Bagdad, i regering och administration, blev genom ett regeringsdekret den 11 mars helt satt ur spel. Sedan dess har Bagdadregeringen satt in 50 000 soldater mot den kurdiska befolkningen. Mot denna välutrustade armé står primitivt beväpnade gerillaförband. Det är av trovärdiga uppgifter att döma ingen överdrift att tala om ren terrorkrigföring med massiva bombningar av städer och byar. I en rapport nyligen till Röda korset i Genéve talas om risken för att regeringen i Bagdad kommer att tillgripa giftkrig. Farhågorna är välgrundade, säger den svenske experten i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Vad det är fråga om är en stats blodiga uppgörelse med en nationell minoritet. I bakgrunden till i varje fall den senaste händelseutvecklingen finns också oljan. Stora, och även för Sverige begärliga, fyndigheter finns på kurdiskt område. Att det därför i första hand är ekonomiska intressen som ligger bakom Bagdadregimens svek mot det fyra år gamla löftet om ökad självbestämmanderätt verkar tämligen klart. Utan nämnvärt politiskt och ekonomiskt stöd vare sig från andra nationer eller från internationella organ är kurderna nästan helt utlämnade åt sig själva. Inte heller i Sverige har den här konflikten tilldragit sig något större intresse. Jag beklagar detta. Vårt ofta hävdade försvar för de mänskliga rättigheterna och vår ofta demonstrerade vilja att göra humanitära insatser för människor i nöd borde också komma det kurdiska folket till del. Jag hoppas därför, herr talman, att man inom regeringen skall vara beredd att överväga både direkta hjälpinsatser på det Nr 95 humanitära området och den form av politiskt stöd för den kurdiska Torsdagen den minoritetens rätt som är möjlig. 30 maj 1974

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig vilken regeringens reaktion är på de terrordåd som utförts av palestinska organisationer. Terrordåd, såsom tagande av gisslan och mord på gisslan, måste väcka vår avsky. Detta gäller alldeles särskilt när dåden drabbar barn. Men vi kan inte heller godkänna vedergällningsaktioner riktade mot civila.. Den kedja av våldshandlingar som så länge präglat utvecklingen i Mellersta Östern måste äntligen brytas.

Herr talman! Krig är alltid en grym verksamhet med djupt tragiska inslag. I de moderna krigen har det inte kunnat undvikas att civilbefolkningen drabbats, däribland barn, även när detta inte har varit avsikten. Så har varit fallet på båda sidor i den långa konflikten mellan Israel och dess grannländer. Det måste självfallet beklagas. Men något annat är det planerade kallblodiga mordet på försvarslösa barn, kvinnor och åldringar. Att ta 90 barn som gisslan och förklara sig beredd att avrätta dem, om man inte får sina krav uppfyllda, det är en metod som är ännu mer barbarisk än det ”normala” krigiska våld som i sig självt alltid är omänskligt. Så handlar den palestinska gerillan. För dessa terroraktioner finns inget försvar. De borde i stället omedelbart och kraftfullt ha fördömts av den svenska regeringen liksom av andra civiliserade länders regeringar. Jag är medveten om att vår ambassadör i Israel genom ett besök på det israeliska utrikesdepartementet har framfört den svenska regeringens medkänsla med anledning av händelserna i Maalot. Det är inte tillräckligt. Medlidande känner vi med krigets offer på båda sidorna. Men vad som här hade fordrats var ett klart politiskt ställningstagande mot terrormetoderna. Syftet med morden i Kiryat Schmone och Maalot var att försvåra de pågående förhandlingarna mellan Israel och Syrien, att omöjliggöra det som de palestinska organisationerna fruktar mest av allt: fred i Mellanöstern och normala förbindelser mellan länderna. Vi vet nu att dessa försök, trots sina tragiska följder, misslyckades. En uppgörelse om åtskillnad av trupperna i Golanområdet har glädjande nog träffats. När Sverige besöktes av Libyens premiärminister uttalades gemensamt av honom och den svenske statsministern ett helhjärtat stöd för 11 Nr 95 befrielserörelser i Afrika och Asien. Nu har en av dessa s.k. befrielserörel Torsdagen den ser visat vad den står för, hur den arbetar. 30 maj 1974 Det uppmärksammade uttalandet av herrarna Palme och Jalloud gjorde en snabb, klar och kraftfull reaktion mot terrordåden i Kiryat Schmone och Maalot särskilt angelägen. I stället framfördes ett diskret uttryck för vår medkänsla. Den svenska regeringen har under senare år inte tvekat att framföra befogade protester mot övergrepp ute i världen. Därför är tystnaden i detta fall så mycket mer förvånande och beklämmande. Jag tackar för att utrikesministern nu här i riksdagen tar avstånd från de här terrordåden. Inte heller kan vi godkänna vedergällningsaktioner som är riktade mot civila, säger utrikesministern. Självfallet inte. De flygräder som Israel utfört har drabbat civila. Men ledningen för terrororganisationerna har upprättat sina högkvarter i flyktinglägren. De har alltså ett dubbelt ansvar: dels blir det utan terrordåd inga flygräder, dels drar man flygräderna till civila mål.
Herr talman! Det är självfallet att vi utdömer terror. Vi har gjort det vid många tillfällen och vi har gjort det också nu. Men vad jag har velat fästa uppmärksamheten vid är att det viktigaste är att man kan bryta den våg av terror och vedergällningsaktioner som kostar så många människoliv och framför allt drabbar oskyldiga, både barn och vuxna. Och den enda väg jag kan se att komma bort från dessa blodiga händelser är politiska uppgörelser som garanterar folkgrupperna och staterna i Mellersta Östern deras frihet och rätt till självständighet och till en fredlig tillvaro. Vi gläds alla åt att det nu har åstadkommits truppåtskillnad mellan Israel och Syrien och att vi kanske får bevittna att förhandlingarna i Geneve om hela situationen i Mellanöstern kommer i gång. Det är förhoppningsfulla tecken på att det kanske ändå finns en möjlighet att så småningom få fred inom hela området. Vi skall fördöma och bekämpa terrorismen, som vi har gjort hittills, men vi kan inte samtidigt som vi gör det försvara repressalieåtgärder mot civilbefolkningen. Även det strider mot humanism och internationella överenskommelser.

Herr talman! Det faktum att utrikesministern här i mycket nära anslutning till fördömandet av terroraktionerna också anspelade på de flygräder som Israel har gjort, hoppas jag inte är ett uttryck för tanken att det ena är ungefär lika illa 'som det andra. Här finns nämligen betydande skillnader. Självfallet fördömer vi terror, säger utrikesministern. Men om det är så självklart — och den svenska regeringen drar sig inte för att uttala självklarheter i utrikespolitiska ting — varför kunde man då inte ha sagt det denna gång? Vi måste bryta kedjan av våldshandlingar, sade utrikesministern 12 vidare, och politiska uppgörelser är den enda vägen. Ja, men det är just detta som ställer de palestinska organisationerna i en särställning. Deras syfte är ju att förhindra politiska uppgörelser. Det är det som har varit syftet med aktionerna. Utrikesministern förklarar fortfarande i allmänna termer att vi måste ta avstånd från vedergällningsaktioner riktade mot civila. Det är riktigt. Men jag vet inte om utrikesministern med detta vill säga att Israel också skall avstå från att försöka spåra upp och oskadliggöra de terrororganisationer som skickar in mördare i Israels skolor och byar.
Herr talman! Nej, herr Romanus, Israel har rätt att försvara sig. Det pågår krig i området, och om Israel blir utsatt för olika slags angrepp, bl.a. terrorangrepp, så är det med hänsyn till att krig pågår ingen som vill förneka Israel rätten att försvara sig eller att försöka komma åt de terrorister som utövar blodigt våld mot civila i Israel. Men när vedergällningsaktionerna inte bara gäller de krigförande terroristerna utan drabbar också oskyldiga civila, så finns det anledning för oss, när vi utdömer terrorn, att akta oss för att försvara vedergällningsaktionerna. Det är bara det jag vill fästa uppmärksamheten på.

Herr talman! Det är givet att det ibland kan vara svårt för oss att på avstånd bedöma komplicerade situationer, och framför allt är det naturligtvis ofta svårt att vara säker på syftet med olika åtgärder. Det är ovedersägligt att både aktionerna från den palestinska organisationen och flygräderna från Israel har drabbat civila, har drabbat barn. Det är heller ingen tvekan om att det syfte de palestinska organisationerna hade var att komma åt barn, åldringar och andra värnlösa. Vad gäller syftet med de israeliska räderna kan — med tanke på den flyginsats som gjordes och med tanke på att man, enligt vad som uppgavs från organisationen i fråga, lyckades tillintetgöra organisationens högkvarter — konstateras att det är ett anmärkningsvärt litet antal civila som har drabbats, oavsett hur tragiskt det är i varje enskilt fall. Om utrikesministern har några fakta, som tyder på att Israels syfte har varit att angripa civilbefolkningen, så bör de framföras.

Herr talman! Herr Hernelius har frågat mig om jag har några kommentarer att göra till Indiens kärnvapenprov. Jag betraktar det av Indien genomförda kärnprovet, som till yttermera visso skall följas av en serie liknande prov, som ett svårt bakslag för det internationella arbetet för nedrustning och avspänning. De nuvarande kärnvapenmakterna bär en stor del av ansvaret för denna olyckliga utveckling genom att inte själva ha lämnat mer effektiva bidrag till en kärnvapennedrustning. Det sedan drygt fyra år gällande icke-spridningsavtalet utgör ett viktigt led i strävandena på vägen mot en kärnvapennedrustning. Ett antal stater, däribland Indien, har valt att ställa sig utanför avtalet. Det av Indien nu genomförda provet förkortar landets väg till kärnvapen och kan därför komma att påverka bedömningarna i flera andra s.k. tröskelländer, dvs. länder med teknologiska och andra förutsättningar att tillverka kärnvapen. Det kan därför befaras, att arbetet på att göra icke-spridningsavtalet allomfattande kommer att försvåras. Sverige, som har anslutit sig till avtalet, ämnar även fortsättningsvis verka för ökad anslutning till detta. Provet torde också komma att medföra ökade svårigheter när det gäller att åstadkomma ett fullständigt provstopp. Spridning av radioaktivitet från provet utanför Indiens gränser skulle utgöra en överträdelse av det partiella provstoppsavtalet, till vilket Indien anslutit sig. Det är naturligt, att en stor del av omvärlden uppfattar de nu inledda provsprängningarna som ett allvarligt missbruk av ett fattigt lands mänskliga och materiella resurser. Indien har förklarat att provet är av uteslutande fredlig natur. För att omvärlden skall kunna övertygas härom krävs som ett minimum att Indien ställer eventuella fortsatta sprängningar under effektiv internationell kontroll.

Herr talman! Så blev då Indien den 18 maj den sjätte kärnkraftsmakten, den första i tredje världen om man bortser från Kina. Denna händelse innebär icke blott ett bakslag, som utrikesministern sade, utan det innebär något allvarligare. Det innebär faktiskt, för att uttrycka sig milt, en allvarlig läcka i den förda kärnvapenpolitiken. Denna politik har utmärkts av att stormakterna velat konstituera sig själva som en kärnvapenklubb och noga vakat över hemligheterna inom denna. Det är en politik som med rätta har anklagats för svårt hyckleri, eftersom denna kärnvapenklubb ogenerat har fortsatt sina prov under jord och delvis också ovan jord under tiden. Men denna politik har haft den förtjänsten att den hitintills har utestängt andra stater från kärnprov. Det allvarliga med vad som nu har hänt är, som utrikesministern påpekat, att en ny stat har gjort prov. De s.k. tröskelstaterna, som alltså har resurser att producera kärnvapen, kan av Indiens entré på detta område nu känna sig föranlåtna att själva gå vidare, närmast sådana stater som Japan och Iran. Indien har sagt att detta är ett fredligt prov, men det är samma teknologi för de fredliga proven av detta format som för vapenproven. Den förklaringen håller med andra ord inte. Om man skall beteckna den indiska händelsen på något sätt skulle jag föredra att välja en indisk pressröst, som talar om regimens totala ansvarslöshet i sammanhanget. Sverige har redan i Gendve framfört några synpunkter vid nedrust ningskonferensen på detta område. Detta påpekande från svensk sida har naturligtvis varit ytterligt befogat, vilket också gäller utrikesministerns kritik i dag — i formen något mildare, såvitt jag kan förstå, än det statsministern sade för några dagar sedan. Men huvudinnehållet är detsamma. Nu säger utrikesministern att man borde försöka få till stånd internationell kontroll över fortsatta sprängningar. Det är alltid något, men det angriper inte huvudsaken. Det kan medverka till att strålningseffekter och annat kommer under kontroll, men det påverkar inte själva huvudfrågan. Utrikesministern sade också: ”Det är naturligt, att en stor del av omvärlden uppfattar de nu inledda provsprängningarna som ett allvarligt missbruk av ett fattigt lands mänskliga och materiella resurser.” Denna formulering föranleder mig att direkt ställa frågan till utrikesministern: Hur kommer detta kärnprov att påverka det svenska biståndet och den svenska hjälpen till Indien under de närmaste åren?
Herr talman! På denna direkta fråga av herr Hernelius kan jag i dag bara svara att det i det aktuella läget inte påverkar den svenska regeringens bedömning av det stöd — ekonomiskt bistånd och humanitär hjälp — till Indien som denna riksdag har beslutat. Vad framtiden bär i sitt sköte på detta område vågar jag inte uttala mig om.

Herr talman! Det har varit lätt att i världspressen framställa Indien — och så har också skett — såsom landet med tiggarskålen i ena handen och kärnvapnen i den andra. Ändå tycker jag att utrikesministerns ståndpunkt i denna del är invändningsfri. Vi kan inte låta en åtgärd som regimen vidtar påverka folkens standard, öka deras lidande, genom att vi skulle dra sådana negativa konsekvenser av detta. Jag beklagar att denna ståndpunkt — att människan skall gå före regimen — icke alltid har varit den som kommit till uttryck inom utrikesdepartementets avdelning för u-landsbistånd. Där har man tvärtom polemiserat mot denna ståndpunkt i olika sammanhang. Men det är klart att det ter sig groteskt att ett land, som har ett hjälpbehov uppskattat till 10 miljarder dollar under de närmaste fem åren, börjar ett kärnprogram som — om det genomförs fullt ut — enligt indiska beräkningar skulle kosta kanske lika mycket.

Herr talman! Herr Ullsten har frågat bostadsministern om de aviserade höjningarna av småhusens taxeringsvärden kommer att föranleda sådana justeringar av skattegränserna att en skärpt villabeskattning undvikes. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Bostadspolitiken i dess helhet övervägs för närvarande inom regeringen. Villabeskattningens utformning är en del av denna problematik. Frågan om vilken hänsyn som skall tas till de väntade höjningarna av taxeringsvärdena bör lämpligen prövas i samband med bostadspolitiken i stort. En proposition i ämnet avses — som redan aviserats — komma att föreläggas årets höstriksdag.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
Samma hus blir dyrare att bo i utan att någonting hänt med huset, utan att kapitalkostnaderna har stigit och utan samband med att kostnaderna för drift och underhåll ökat. Förra gången en justering av taxeringsvärdena genomfördes — för fem år sedan — ville man undvika denna effekt. Därför höjde man samtidigt det gränsvärde där villaskatten ökar från 2 till 4 procent. Dessutom mer än fördubblade man det s.k. grundavdraget. Om man inte gör sådana förändringar i skattereglerna också den här gången, betyder det att t.ex. ett vanligt kedjeeller radhus här i Stockholmstrakten blir drygt 1 000 kronor dyrare att bo i. Det är i genomsnitt en 7-procentig ökning av boendekostnaderna för den sortens hus utöver de fördyringar som hänger samman med eventuellt höjda taxor, ökade bränslepriser etc. Jag utgår, herr talman, från att regeringen ser över bestämmelserna och lägger fram förslag i den bebådade bostadspropositionen i höst. Om den inte gör det, får jag väl tillfälle att återkomma då. I debatten har angelägenheten av att åstadkomma ekonomisk utjämning mellan småhus å ena sidan och bostadsrätter och vanliga hyreshus å andra sidan diskuterats mycket. Jag tycker att det är en riktig strävan; man bör söka åstadkomma en sådan utjämning, men då bör det också vara en självklar utgångspunkt att välja sådana metoder som inte innebär en försämring för småhusboendet.

Herr talman! Herr Korpås har frågat, om jag har observerat att den militära grundutbildningen för en stor grupp studerande värnpliktiga börjar den 4 juni, medan deras skolår avslutas den 7 juni och om jag i så fall har vidtagit eller övervägt åtgärder för att komma till rätta med problemet. Skolans läsår omfattar i samtliga årskurser 40 veckor. Detta gäller även den gymnasiala utbildningens sista årskurs, vars vårtermin därför slutar i början av juni. I början av juni rycker vissa värnpliktiga in, bl.a. plutonsbefälsuttagna värnpliktiga vid armén, för att fullgöra sin militära grundutbildning. Tidpunkten för inryckningen är gemensam för dessa värnpliktiga. Den gymnasiala utbildningens avslutning för sådana värnpliktiga varierar dock, eftersom dag för terminens slut fastställes av respektive skolstyrelse. Problemet med den tidsmässiga kollisionen löses genom att rektorerna beslutar om ledighet för elever som skall fullgöra värnplikt.

Herr talman! Jag vill bara göra en invändning mot herr Korpås” resonemang. Det är inte på det sättet att antalet befälsuttagna — det är ju dem det gäller — har ökat. Allt fler ungdomar går i dag i gymnasieskolan, men det är inte många av dem som är uttagna till den tjänst det här gäller. I allmänhet kan det vara ett par tre i klassen som måste rycka in till värnpliktstjänst i juni. Frågan om övningsuppehåll är en annan sak. I och för sig är det viktigt att vi funderar över hur man skall kunna undvika att de unga tvingas genomgå utbildning under alltför lång tid utan möjlighet till avbrott för rekreation. Jag tolkade inte herr Korpås” fråga så att den gällde den saken utan en samordning av tiderna för skolavslutning och inryckning. Där har jag konstaterat att vi i dag kan åstadkomma en lösning genom att rektorerna ger ledighet.

Herr talman! Herr Wikström har frågat om jag avser vidta ytterligare åtgärder för att förbättra den tidsmässiga samordningen mellan värnpliktsutbildningen — inklusive utbildningen för vapenfri tjänst — och studier. Frågan åsyftar förmodligen samordningen mellan inoch utryckningstidpunkternas förhållande till den eftergymnasiala utbildningens läsår. Åtgärder har vidtagits för att anpassa värnpliktsutbildningen till det eftergymnasiala utbildningssystemet. Inom ramen för den pågående försöksverksamheten med avkortad grundutbildning har vissa förbättringar kunnat uppnås. Den i två perioder delade utbildningen av plutonsbefälsuttagna värnpliktiga vid armén har upphört och ersatts med en sammanhållen utbildning. Inom flottan och flygvapnet försöker man placera de värnpliktiga som avser att bedriva eftergymnasiala studier i sådana bemanningsgrupper respektive utbildningsomgångar som har den tidsmässigt bästa samordningen med studier. Jag vill också erinra om att ett allt större antal värnpliktiga numera får påbörja sin grundutbildning vid 19 års ålder, dvs. innan de hunnit börja eventuella eftergymnasiala studier. I samband med eventuella ytterligare förändringar av värnpliktsutbildningen räknar jag med att samordningsfrågorna beaktas. Frågan om den tidsmässiga samordningen mellan vapenfria tjänstepliktigas utbildning och civila studier ligger inom chefens för arbetsmarknadsdepartementet verksamhetsområde. Jag har dock inhämtat att det inte föreligger några egentliga samordningsproblem mellan vapenfria tjänstepliktigas utbildning och civila studier.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag är medveten om att det skett betydande förbättringar på senare år när det gäller samordningen tidsmässigt mellan värnpliktsutbildning och studier. Jag tar också fasta på att man, som herr försvarsministern säger, när ytterligare förändringar av värnpliktsutbildningen kan komma skall försöka beakta samordningsfrågorna ytterligare. Det är möjligt att det numerärt inte rör sig om något mer betydande antal fall där denna samordning inte fungerar, men det finns dock många sådana fall. Den direkta anledningen till min fråga var ett brev som jag fick från rektorn för ett av de frikyrkliga samfundens teologiska seminarier där han påpekade att det ofta bland hans elever förekom att de inkallades till den första tjänstgöringen t.ex. den 7 januari, mitt i ett läsår, eller — som i ett par nu aktuella fall — den 7 oktober. Då har de påbörjat exempelvis det andra årets studier och hunnit gå en och en halv månad och skall sedan avbryta dessa studier. Jag är medveten om att detta problem till viss del ligger inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde men skulle ändå vilja be försvarsministern att tala med arbetsmarknadsministern om det finns möjlighet att ytterligare beakta det här samordningsproblemet. För de enskilda människor det drabbar kan detta betyda ett ganska allvarligt studieavbrott. Den situationen kan man inte klara på annat sätt än att man försöker ta mycket stor hänsyn när det gäller den individuella handläggningen.
Herr talman! Eftersom jag, under fem års tid som inrikesminister, haft att ta ställning till de vapenfrias tjänsteförhållanden vill jag säga att mitt intryck är att arbetsmarknadsverket i mycket hög grad försökt tillmötesgå de enskildas intressen när det gäller studier och beviljat uppskov. Men det är klart att till sist kan man komma i den situationen att uppskoven varit så många att det är nödvändigt att inkalla vederbörande för att fullgöra tjänsten. Jag är helt övertygad om att arbetsmarknadsministern följer den här frågan med intresse och skulle det bli anledning antar jag att han kommer att vidta åtgärder i den riktning som herr Wikström har efterlyst.

Herr talman! Vi kommer i dag att behandla tre betänkanden om arbetsrättsliga frågor. Det ena betänkandet, nr 14, behandlar problem som hänger samman med den i höstas antagna lagen om anställningsskydd. De båda andra betänkandena, nr 15 och 16, grundar sig på två stora propositioner, vilka i sin tur bygger på förslag av den s.k. Åmanska utredningen. Det är ett omfattande material som utskottet haft att behandla och detta är ett uttryck för det ökade intresse som arbetslivets reformering tilldrar sig. En viktig del av detta reformarbete utgörs av förnyelse av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Vad vi i dag behandlar är ingalunda slutkapitlet i detta arbete. Redan till hösten kommer vi här i riksdagen sannolikt att få ta ställning till ett förslag om ökade möjligheter till ledighet för studier för de anställda. Före årsskiftet beräknas också arbetsrättskommittén avge sitt med spänning motsedda betänkande, som kan väntas behandla de grundläggande frågorna om relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Innan jag går Över till att helt kort göra några kommentarer till de båda propositionerna vill jag med några ord ta upp riksdagens och utskottets arbetsmöjligheter när propositioner avlämnas sent. Propositionen 88 bordlades på den sista officiellt tillåtna propositionsdagen, och propositionen 77 tolv dagar senare. Propositionerna kom dessutom delvis i form av stencil och förelåg inte i tryck förrän åtskilliga veckor efter avlämnandet till riksdagen. Det är självklart att det är mycket begränsade möjligheter för enskilda riksdagsmän och partigrupper att på den korta tid som står till buds sätta sig in i dessa båda omfattande förslag. Jag vågar också påstå att utskottet får en alltför kort tid för sitt granskningsarbete. Jag vill ta fram en aspekt som man inte alltid tänker på i detta sammanhang. För några år sedan granskades propositioner av det slag vi nu behandlar i lagrådet. Jag skall inte gå in på om så borde ha skett i det här fallet, men den tidigare lagrådsgranskningen hade den effekten att riksdagen fick en lagrådsremiss som regelmässigt innehöll allt det väsentliga som propositionen senare kom att omfatta. En sådan lagrådsremiss förelåg i regel flera månader före propositionens avlämnande. Riksdagen hade då tämligen god tid på sig att sätta sig in i förslagen, och ett sent propositionsavlämnande var lättare att tolerera än nu då propositionerna helt och hållet är nytt material. Jag skall inte ytterligare fördjupa mig i den välkända och nästan varje år återkommande frågan om sent avlämnade propositioner. Vi är alla medvetna om att det finns flera aspekter på denna fråga. Det hänger samman med ambitionen att snabbt få reformer genomförda osv. Jag är också medveten om att man arbetat hårt i departementet för att över huvud taget få fram de aktuella propositionerna. Men jag skulle vilja — och därvidlag tror jag mig tala för hela utskottets räkning — rikta en vädjan till de båda statsråden i departementet att verka för att reformarbetet i framtiden läggs upp på ett sådant sätt, att det blir utrymme för riksdagen att noggrant pröva frågorna.

Rättegångslagen är delvis en följd av den i höstas antagna lagen om anställningsskydd, men reformen har därutöver till syfte att skapa en så enhetlig rättegångsordning som möjligt i alla mål som rör tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att få en gemensam slutinstans, arbetsdomstolen, i dessa mål ser utskottet som en stor fördel. Arbetsdomstolen har varit ett värdefullt instrument i utvecklingen av förhållandena på svensk arbetsmarknad och därmed för hela samhällsutvecklingen. Man har därför anledning att med tillfredsställelse konstatera att det varit möjligt att utforma de nya lagstiftningarna på ett sätt som innebär att arbetsdomstolens karaktär bibehålles. Utskottet har också — med undantag för vpk — enhälligt tillstyrkt den lagreglering som föreslås i propositionen. När det gäller förtroendemannlagen råder också i stort sett enighet i utskottet. Det kan väl inte undvikas att vissa frågetecken finns inför en lagstiftning av en typ som vi saknar motsvarighet till tidigare. Åtskilliga problem förutsätts dessutom parterna lösa genom kompletterande överenskommelser. Lagen innehåller en principiell nyhet, nämligen att arbetstagarparten tillerkänns tolkningsföreträde om parterna inte kan enas om hur lag eller avtal på detta område skall tolkas. Med det ansvar och den måttfullhet som präglar svensk fackföreningsrörelse är vi övertygade om att organisationerna kommer att utnyttja sina rättigheter på ett rimligt sätt. Jag skall inte gå närmare in på detaljerna i de tre betänkandena. Från vårt håll kommer herr Ekinge att ta upp en del detaljfrågor. Jag vill endast med några ord beröra de båda reservationer som från moderata samlingspartiets sida anförts till betänkandet 15. Enligt min mening är ingen av dessa reservationer helt nödvändig, om jag skall uttrycka mig försynt. I reservationen 1 vill man att regeringen skall påverka parterna att träffa kompletterande avtal till förtroendemannalagen. Dessutom skall regeringen verka för att ett icke lagreglerat system med tolkningsnämnder inrättas. Utskottsmajoriteten, dit vi folkpartister också hör, anser att parterna är fullt kompetenta att på egen hand och utan pekpinnar från regeringens sida sköta sina förhandlingar. Vill parterna ha någon form av gemensamma organ för tillämpning av förtroendemannalagen kan de också ta upp detta utan regeringens hjälp. I reservationen 3 vill moderaterna att i utredning få prövat frågan om längre tids ledighet — med bibehållet anställningsskydd — för nyblivna mödrar. Jag vill påminna om att vi i folkpartiet länge verkat för att man på olika sätt förbättrar möjligheterna för småbarnsföräldrar att ta hand om sina barn. Hela det problemkomplexet, som självfallet har en mycket viktig ekonomisk sida, är emellertid under utredning, och det är därför enligt vår mening knappast lämpligt att nu göra uttalanden om vilka resultat utredningen bör leda till. Vi tycker att man enligt god svensk politisk tradition skall avvakta det beslutsunderlag vi får genom utredningsbetänkandet. Sist vill jag säga att de beslut vi efter denna debatt skall fatta är slutstenen i ett lagstiftningsarbete vars grundmaterial den Åmanska utredningen producerat. Vi vet allesammans att stridens vågor stundom har gått höga om kommitténs olika förslag. Detta har enligt min mening varit förklarligt med hänsyn till att kommittén i stor omfattning bearbetat områden där det tidigare i Sverige saknats arbetsrättslig lagstiftning. Låt mig bara avslutningsvis konstatera att utredningens förslag efter vissa modifikationer lett fram till betydelsefulla reformer inom svenskt arbetsliv. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan i de tre betänkandena 14, 15 och 16 från inrikesutskottet.

Herr talman! I sitt betänkande nr 14 behandlar inrikesutskottet ett antal motioner som bl.a. gäller anställningstryggheten. I samband med att riksdagen hösten 1973 fastställde lagen om anställningsskydd föreslog utskottsmajoriteten en utvidgning av överläggningsrätten i så måtto att den organisation som den berörda arbetstagaren tillhör alltid skulle få rätt till överläggning med arbetsgivaren vid varsel om uppsägning eller avsked. I reservation från de socialdemokratiska ledamöterna fasthöll dessa vid propositionens förslag att överläggningsrätten skall vara förbehållen den organisation som brukar stå i kollektivavtalsförhållande till arbetsgivaren. Reservationen vann i riksdagsvoteringen. Därför är det helt naturligt att vi som förra året stod bakom utskottsmajoriteten i år fullföljer vår uppfattning i motion till årets riksdag, nämligen motionen 1541 av herrar Fransson, Ekinge och mig. Denna motion har i inrikesutskottets betänkande nr 14 fått en ganska positiv behandling. Utskottet uttalar förståelse för den tanke som ligger bakom motionen och säger på s. 10 i sitt betänkande: ”Enligt utskottets uppfattning bör det vara möjligt att, utan att bryta sönder en ordning som nu gäller, i väsentlig grad tillgodose de intressen som ligger bakom motionen. En organisation kan av något skäl — vanligen att endast ett fåtal medlemmar är anställda inom ett avtalsområde — ha mindre intresse av att stå i kollektivavtalsförhållande till arbetsgivaren men likväl vilja företräda sin medlem vid överläggningar om uppsägning eller permittering till följd av inskränkning i driften. I sådana fall bör det vara möjligt för organisationen att, utan att träda i allmänt kollektivavtalsförhållande till arbetsgivaren, på förbundsplanet teckna kollektivavtal om rätten till överläggning i arbetsbristfallen.

Skulle olägenheter uppkomma vid tillämpning av reglerna så bör dessas utformning övervägas i samband med prövning av arbetsrättskommitténs väntade förslag. Denna sin uppfattning vill utskottet att Kungl. Maj:t ges till känna.

Vid betänkandet nr 14 finns fogat ett särskilt yttrande angående de ekonomiska konsekvenserna för företag och anställda på grund av s.k. force majeure-situationer vid företagen. Denna fråga kommer att närmare behandlas av herr Träff. Låt mig sedan övergå till betänkande nr 15. I detta behandlar inrikesutskottet förslag till läg om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, Utskottet lika väl som vi reservanter tillstyrker lagen på det aktuella området även om vi reservanter hellre hade sett att dessa frågor lösts genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Man har redan, som är alla bekant, kommit långt på den vägen då det gäller ett förtroendefullt samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Alla är överens om att sådana kompletterande avtal erfordras. Att åstadkomma sådana avtal fram till den 1 juli i år är ju omöjligt. Utskottets ordförande berörde tidigare tidspressen i samband med behandlingen av propositionerna. Jag vill säga att det visserligen har blivit ganska vanligt med en sådan tidspress under senare delen av riksdagssessionerna men att dessa propositioner torde slå alla rekord. En månad återstår till lagens ikraftträdande, och under denna tid bör lagen, som jag tidigare sade, ha kompletterats med avtal mellan arbetsmarknadens parter. Herr Nordgren och jag har i reservationen 1 framhållit detta, men med hänsyn till sambandet med annan arbetsrättslig lagstiftning har vi inte motsatt oss att lagen skall träda i kraft i enlighet med propositionens förslag. I den förut nämnda motionen föreslås också att branschvisa tolkningsnämnder inrättas med uppgift att till dess arbetsdomstolen avgjort en tvistefråga mellan parterna ge anvisningar om hur lagstiftningen skall tolkas. Dessa tolkningsnämnder, som bör vara partssammansatta med en opartisk ordförande, måste ha en hög beredskap och snabbt kunna meddela beslut. Och enligt vår uppfattning bör tolkningsnämndens beslut gälla tills arbetsdomstolen avgjort tvisten. Det innebär inte, som utskottets ordförande ville göra gällande, att vi på något sätt inte skulle anse att arbetsmarknadens parter skulle vara fullt kompetenta att handlägga dessa frågor. Tvärtom, vi har ansett att det är just arbetsmarknadens parter som skulle ha de största och bästa förutsättningarna att handlägga dessa frågor inom ramen för en tolkningsnämnd. Vi reservanter anser, i likhet med motionärerna, att sådana tolkningsnämnder skulle skapa möjligheter för en ändamålsenlig och smidig anpassning av lagen till de skiftande förhållanden som råder inom olika delar av näringslivet. Man skulle också härigenom på ett bättre sätt kunna beakta de problem som den ifrågasatta lagstiftningen kan och med säkerhet också kommer att skapa, framför allt bland små och medelstora företag. I reservationen I vid inrikesutskottets betänkande nr 15 har herr Nordgren och jag följt upp förslagen i trepartimotionen 1811 i detta avseende, och jag ber härmed att få yrka bifall till dessa förslag. I propositionen 88 behandlas också ändringar i lagen om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskap, havandeskap m. m Departementschefen föreslår, att anställningsskyddet förlänges från sex till sju månader. Förlängningen är en anpassning till den tidigare i år av riksdagen beslutade motsvarande förlängningen av ersättningstiden för föräldrapenning. I motion från moderata samlingspartiet har vi yrkat på utredning och förslag om rätt till full tjänstledighet med bevarad anställningstrygghet för föräldrar tills barnet fyllt ett år och rätt till partiell tjänstledighet tills barnet fyllt tre år. Värdet och betydelsen av en lugn och trygg uppväxtmiljö för barnen under de första leynadsåren torde väl alla kunna vara överens om. Och inom vårt parti anser vi att en sådan trygghetsmiljö i de allra flesta fall bäst tillförsäkras barnen genom vård och tillsyn i det egna hemmet. Utskottsmajoriteten har avstyrkt det i motionen framförda kravet. Herr Nordgren och jag har i reservationen 3 hemställt om bifall till motionsyrkandet på denna punkt. I reservationen liksom i motionen har vi framhållit, att det är fråga om anställningstrygghet och inte om ekonomisk kompensation under ledighet. Vad vi vill är att en förälder skall få rätt att ha kvar sin anställning vid tjänstledighet i samband med barnsbörd intill dess barnet fyllt ett år och även rätt till partiell ledighet intill dess barnet uppnått en ålder av tre år, Denna möjlighet finns redan för statstjänstemän. Dessa kan nämligen mot avstående av lön få tjänstledighet t.o.m. längre tid än ett år. Vi anser att detta bör vara möjligt även för andra arbetstagare än statstjänstemän.

Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 3 vid inrikesutskottets betänkande nr 15. I betänkandet nr 16 behandlar utskottet förslag till lag om rättegång i arbetstvister. När det gäller detta betänkande kan jag instämma i vad utskottets ordförande tidigare har anfört, och jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den av riksdagen i höstas antagna lagen om anställningsskydd innebär vissa förbättringar jämfört med tidigare lagstiftning på det här området. Förlängd uppsägningstid, skärpt varselskyldighet vid permittering och uppsägning, turordningsbestämmelser vid uppsägning och permittering samt bestämmelser om företrädesrätt till ny anställning m.m. är av icke oväsentlig betydelse för lönarbetarna. De här nämnda bestämmelserna, och även andra, hade blivit väsentligt bättre och förmånligare för lönarbetarna, om riksdagen hade antagit de förslag som vpk reste i samband med behandlingen av propositionen då. Regeringsförslaget var behäftat med en hel del brister och innehöll negativa punkter. Vid behandlingen av regeringens förslag till lag om anställningsskydd krävde vänsterpartiet kommunisterna att riksdagen skulle uttala sig för att svartlistning av arbetare skulle stoppas och att deltagande i strejk aldrig skulle få utgöra grund för uppsägning eller avskedande. 1973 års riksdag avslog dessa för lönarbetarna väsentliga krav. I stället bifölls utskottsmajoritetens mening på dessa punkter. Riksdagsmajoritetens beslut innebär att svartlistningen av radikala arbetare kan fortsätta. Det innebär också att arbetsköparna med stöd av riksdagens ställningstagande kan avskeda arbetare som deltagit i strejk. Varför skall det då finnas möjlighet att avskeda folk i samband med strejk? Hur ser man på strejk? Saken är den att nästan alla strejker utlöses av åtgärder från arbetsköparnas sida. Även om det inte direkt kan påvisas, är orsaken oftast förhandlingsovilja eller ovilja att uppfylla ingångna avtal. Strejken är egentligen en helt passiv åtgärd. Man måste fråga sig, om de andra partierna tror att ansvarskännande arbetare med försörjningsbörda ger sig in i strejker enbart för nöjes skull utan att ha verklig grund för det. Mina egna erfarenheter från arbetslivet säger mig att det bara är i ytterst trängda situationer som en arbetargrupp beslutar sig för att strejka. De fall jag har varit med om — och jag är övertygad om att det är likadant i arbetslivet i övrigt — har uteslutande gällt sådana tillfällen då arbetsköparna hänsynslöst utnyttjat 8 32 och sitt tolkningsföreträde till övergrepp mot oss arbetare. Beslutet om att deltagande i konflikt kan vara saklig grund för uppsägning är historiskt. Det är första gången som en socialdemokratisk regering lagt fram ett förslag till riksdagen som ger arbetsköparna laglig rätt till uppsägning och avskedande av arbetare som tvingats tillgripa strejkvapnet i kampen mot kapitalet. Detta sker samtidigt som hela den samlade fackföreningsrörelsen starkt uttalar sig för en demokratisering i arbetslivet och för att § 32 i SAF:s stadgar skall avskaffas. Arbetsköparna har genom riksdagens beslut om rätt att säga upp eller avskeda strejkande fått ytterligare ett vapen i sina händer mot lönarbetarna. Vpk protesterade mot detta i höstas, och vi gör det också i år i motioner och i reservationer till utskottsbetänkanden. Vidare reser vi krav på att svartlistning av radikala arbetare skall förbjudas och att arbetsköparna skall vara tvingade att anställa arbetare som av arbetsförmedlingen anvisats arbete. Med nuvarande ordning kan arbetsköparna utan att anföra skäl avvisa en arbetssökande som av arbetsförmedlingen bedömts som kvalificerad för det anvisade arbetet. Med registrering som hjälpmedel kan arbetsköparna utestänga fackligt och politiskt aktiva arbetare från arbetsplatserna. Att så verkligen sker finns flera kända exempel på från den svenska arbetsmarknaden av i dag. De refereras ibland i pressen, och vem som helst kan göra sig underkunnig om att exemplen är riktiga. Företagen har register och gör personundersökningar. Enligt vår mening bör riksdagen sätta stopp för denna verksamhet. Vi tycker att politisk diskriminering borde vara främmande i ett land där man vill göra gällande att folket är tillförsäkrat demokratiska frioch rättigheter. Men som jag tidigare sade, herr talman, har vi i flera fall kunnat konstatera att företag med ledning av register har vägrat anställa arbetare. Frågan om lön vid permittering tas också upp i en vpk-reservation till utskottsbetänkandet. Den nuvarande regeln om permitteringslön har den svagheten att företag kan tillämpa kortare permitteringstid än 14 dagar utan att ekonomiskt ansvar inträder enligt lagen. Företagen kan, som exempelvis skedde under den s.k. oljekrisen i vintras, införa arbetsvecka om fyra dagar under ganska lång tid. I sådana fall kommer företagen att på arbetslöshetsförsäkringen vältra över kostnader som de borde stå för. Vi föreslår i motionen 1146 att de stipulerade 30 dagarna skärs ned till tio arbetsdagar. Man skulle genom en sådan lagändring kunna komma till rätta med den här typen av missbruk. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 4, som fogats till inrikesutskottets betänkande nr 14,